Herr talman! Per Stenmarck har frågat mig vilka diskussioner som förts om Raoul Wallenbergs öde under ministerrådsordföranden Ryzjkovs besök och vad dessa lett fram till. I samband med ministerrådsordförande Ryzjkovs officiella besök i Sverige nyligen tog jag vid ett personligt samtal med honom återigen upp frågan om Raoul Wallenberg. Därvid underströk jag den vikt regeringen fäster vid att klarhet äntligen skapas kring vad som egentligen hänt Raoul Wallenberg.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsministern för svaret på min fråga. Det är min bestämda uppfattning att varje officiell kontakt med företrädare för Sovjetunionen måste användas för att bringa klarhet i frågan om Raoul Wallenbergs öde så länge som vi inte har fått något tillfredsställande svar. Det är därför positivt att statsministern återigen tagit upp ärendet. Under den sovjetiske ministerrådsordföranden Nikolaj Ryzjkovs besök i Sverige för en månad sedan prisade denne Raoul Wallenbergs insatser i Budapest under andra världskrigets slutskede. Ett sådant uttalande är, som jag ser det, ingenting annat än kvalificerat hyckleri när det kommer från en officiell företrädare för Sovjetunionen. Antingen lever nämligen Raoul Wallenberg i dag, och då har han befunnit sig i sovjetisk fångenskap i 43 års tid, eller också är Roul Wallenberg död, och då har han avlidit i någon Gulagarkipelag i Sovjetunionen eller på något sibiriskt mentalsjukhus. Detta är fakta som herr Ryzjkov inte kan förneka, även om det är någon företrädare som undertecknat en eventuell dödsdom. Den sovjetiska versionen, att Raoul Wallenberg avled i Ljubjankafängelset i Moskva 1947, lämnades till Sverige första gången 1957. Det var med stor sannolikhet en lögn då och är det än i dag. Låt mig med detta som bakgrund få fråga följande: Vad anser statsminis tern att vi ytterligare kan och skall göra i detta ärende? När begärde någon svensk regering senast att Raoul Wallenberg skulle utlämnas till Sverige?
Herr talman! Jag har nu inför riksdagen redovisat att jag återigen har tagit upp denna fråga med en officiell representant för Sovjetunionens regering. Det är min och regeringens förhoppning att klarhet skall kunna skapas, och jag kan bara försäkra att vi gör allt och kommer att göra allt som står i vår förmåga för att få klarhet.
Herr talman! Jag betvivlar inte alls att statsministern och den nuvarande regeringen lägger ner arbete på detta. Men sanningen torde vara att ingen svensk regering har begärt att Raoul Wallenberg skall utlämnas. Detta är i ett historiskt perspektiv synnerligen anmärkningsvärt. Samtidigt är det beklagligt, eftersom det skulle ha tvingat Sovjetunionen att söka bevisa sin ståndpunkt i detta ärende. Detta är ytterligare ett exempel på att avgörande misstag gjordes i denna fråga på ett utomordentligt tidigt stadium. Låt mig fråga: Har statsministern bett andra länder om hjälp för att bringa klarhet i detta ärende? Jag tänker främst på USA, där ett stort intresse finns för frågan. Raoul Wallenberg är ju hedersmedborgare i USA, och frågan har däri olika omgångar diskuterats. Erbjudanden om hjälp därifrån har tidigare avvisats från svensk sida.

Herr talman! Birthe Sörestedt har bett mig klargöra dels de regler som gäller för statsbidrag till de kommunala bostadstilläggen, dels jämlikheten i de KBT-regler som gäller för en ensamstående pensionär jämfört med gifta eller sammanboende pensionärer. Anledningen till frågan är att det, enligt Birthe Sörestedt, förekommit oklarheter om dessa regler i debatten. De hya statsbidragsreglerna för KBT innebär att statsbidrag lämnas för KBT som är avsett att täcka bostadskostnaden mellan 80 kr. och 1 500 kr. för ensamstående och 80 kr. och 1 650 kr. för gifta pensionärer. De minimigränser som kommunen måste uppfylla är att KBT täcker minst 80 920 av bostadskostnaden inom dessa intervaller. Däremot ges inget statsbidrag för KBT som ersätter bostadskostnad utanför intervallet 80 till 1 500 eller 1650 kr. Det står dock varje kommun fritt att ge KBT för hur höga bostadskostnader som helst. Många kommuner i landet ger också KBT för bostadskostnader som ligger en bra bit över de minimigränser som följer av statsbidragsförordningen. När det gäller reglerna för ensamstående eller gifta pensionärer är den enda skillnaden att statsbidrag lämnas för 1 650 kr. i månaden för gifta pensionärer och 1 500 kr. i månaden för ensamstående. Att bostadstillägget är något högre för två gifta pensionärer tillsammans än för en ensamstående pensionär, grundar sig inte på en ojämlik syn på de olika kategorierna utan på uppfattningen att två personer kan ha behov av en större bostad än en ensamstående. Jag delar den uppfattningen och anser därför att det finns fog för att ge statsbidrag för ett högre belopp till två gifta pensionärer tillsammans.

Herr talman! Jag vill tacka socialministern för svaret. Socialministerns klargörande visar att det är fritt fram för kommunerna att bestämma den övre hyresgränsen efter förhållandena i den egna kommunen, likaså att reglerna för såväl ogifta som gifta utgör en minimigräns. Denna gräns kan naturligtvis våra tillräcklig i vissa kommuner men inte i andra. Det måste vara boendekostnaderna som skall få styra hyresgränserna. Två personer kan givetvis ha behov av en större bostad, men de har i gengäld mindre kostnader för gemensamma utgifter som TV, telefon och tidningar. Intentionerna om att statsbidragshöjningen skulle leda till förbättringar för pensionärerna har inte alltid följts upp av kommunerna, och pensionärerna har därför känt sig besvikna. Det extra tillskott till kommunkassan som statsbidragshöjningen utgör används inte alltid fullt ut till pensionärerna. Som exempel kan nämnas min hemkommun Malmö som får ca 20 milj.kr. men som bara använder några få av dessa miljoner till att höja KBT. Det är möjligt att situationen är densamma även i andra kommuner. I Malmö har KBT inte höjts sedan juli 1985; då socialdemokraterna styrde i kommunen Då hörde kommunen till de mest generösa i landet. Sedan dess har hyrorna ökat med 30 96, och den övre hyresgränsen skulle ligga över 24 000 kr., eller över 2 000 kr./månad, om den följt hyrorna. I centralt belägna nyproducerade hus är hyran för en medelstor tvåa betydligt högre. I vissa fall får pensionärer med fullt KBT skjuta till en tusenlapp i månaden av sin lilla folkpension. Den borgerliga majoriteten i Malmö har inga ambitioner att höja den övre hyresgränsen för KBT, så att den motsvarar hyreshöjningarna. Kommunen kommer att tillhöra de snålare framöver. Jag förmodar att socialministern följer utvecklingen, så att tänkta förbättringar inte förbyts till försämringar.
Herr talman! Ja, vi har kunnat notera att det finns en del kommuner som inte har använt sina inkomstförstärkningar till att förbättra för pensionärerna. Det finns kommuner som t.ex. tidigare kanske gav 100 96 när det gäller bostadstilläget, men som nu har anpassat sig till statsbidragsreglerna, dvs. 80 20. Jag beklagar detta. Jag kan emellertid försäkra Birthe Sörestedt om att vi från departementets sida noga följer denna utveckling.

Herr talman! Karin Israelsson har frågat mig om jag är beredd att ändra på det förhållandet att pensionstillskott till änkepension reduceras med hänsyn till änkepension som skulle ha utgetts, om mannen inte haft undantagande från ATP. Reglerna om pensionstillskott till änkor ändrades den 1 juli 1987. Ändringen innebar att vid beräkningen av pensionstillskott till ålderseller förtidspension till en änka skall hänsyn inte tas till om den avlidne maken haft undantagande från ATP. Motivet till detta var att kvinnan bör ha en garanti för att hennes egenpensionsförmåner inte reduceras vid makens bortgång. Änkepensionen är däremot en förmån som är relaterad till den avlidne maken, och om han haft undantagande från ATP bör samma regler gälla för änkepensionen som för mannens egenpension, eftersom änkepensionen är avsedd att ge kompensation för mannens tidigare inkomst eller pension. Mitt svar på Karin Israelssons fråga är att det framgår klart av regeringens proposition till riksdagen att de ändrade reglerna föreslogs gälla vid bestämmande av åldersoch förtidspension till en änka och inte när det gällde änkepensionen. Detta blev också riksdagens beslut. Jag är för närvarande inte beredd att föreslå någon ändring av reglerna om pensionstillskott till änkor. Jag vill emellertid även påminna om att pensionsberedningen har fått i uppdrag att undersöka undantagandepensionärernas ekonomiska situation. I denna undersökning kommer också de här berörda änkorna att ingå.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på frågan. Det var klara, raka besked. Det finns i regeringskansliet ingen tanke på att ändra på de förhållanden som i dag råder när det gäller pensionstillskott till änkepensionen. Jag skall be att få citera från socialförsäkringsutskottets betänkande 1985/86:15. Där står: ”Utskottet tillstyrker mot denna bakgrund att såsom föreslagits i motion §f300 uppgifter sammanställs om hur många änkor som mister sitt pensionstillskott på grund av makens undantagande från ATP och att regeringen snarast återkommer till riksdagen med förslag i frågan.” De motioner där det krävs att också änkepensionen skall ha ett pensionstillskott tillstyrktes således. Genom riksdagens beslut fick regeringen sedan i uppdrag att göra något åt denna skamfläck. Det är alldeles riktigt att vi i riksdagen har fattat ett beslut om att dessa änkor skall tillerkännas ett pensionstillskott. De har inte fått det tidigare när det gäller åldersoch förtidspensionen. Tanken i utskottsbehandlingen och i riksdagens beslut var dock att även de som har änkepension utan pensionstillskott skall tillerkännas detta. Vi tycker att det är ett mycket märkligt förfaringssätt och att det är diskriminerande mot de kvinnor som ofta utan egen kännedom om förhållandena inte har haft någon vetskap om vad som skulle hända om de blev änkor i de fall maken hade begärt undantagande från ATP. Detta gäller en mycket liten grupp kvinnor. Dessa kvinnor gladde sig åt att de skulle få ett värde, — Prot. 1987/88:67 varvid deras änkepension, som ofta är låg, skulle kompletteras med ett 11 februari 1988 pensionstillskott. Deras besvikelse är nu oerhört stor. Om tilläggsdirektiv till Regeringen har inte fullföljt det uppdrag som riksdagen har givit den, äng der eftersom regeringen inte tänker komma med förslag om ett pensionstillskott BIrebnUngenanE ofödda barnet Jag kan inte begära att Gertrud Sigurdsen i någon kommentar till detta skall lova att arbeta för saken, utan jag förstår att den här gruppen änkor inte har någon chans. De har inget att räkna med från regeringens sida.
Herr talman! I mitt svar har jag klart redovisat vad som står i proposition 1986/87:133. Det som regeringen där föreslår har godtagits av riksdagen. Jag har också hänvisat till det arbete som pågår inom pensionsberedningen.
Herr talman! Undantagandepensionärernas situation och förhållande till pensionstillskotten utgör ingen viktig del i det arbete som pensionsberedningen bedriver. Jag har en känsla av att man med avsikt placerar den här typen av frågor mycket långt ned på den lista av ärenden som skall avgöras. Som jag har uppfattat riksdagens beslut och uppdraget från socialförsäkringsutskottet ingick också att man skulle se över den rena änkepensionen och dess förhållande till pensionstillskottet. Detta anser jag att man inte har gjort.

Herr talman! Ingrid Ronne-Björkqvist har frågat mig när regeringen avser att ge utredningen om det ofödda barnet de av riksdagen begärda tilläggsdirektiven. Utredningen om det ofödda barnet har avgett en rad delbetänkanden. Det senaste överlämnades våren 1987 och behandlar frågan om missbruk under graviditet. Utredningen fick år 1984 tilläggsdirektiv angående fosterdiagnostiken. Detta arbete påbörjades för ungefär ett halvår sedan. Regeringen kommer inom kort att överlämna socialutskottets betänkanden om vissa abortfrågor till utredningen om det ofödda barnet för beaktande av vad som där sägs om tidsgränsen för abort m.m., så att även dessa frågor kan tas uppi anslutning till utredningens nu påbörjade arbete.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. För tre år sedan påpekade socialutskottet att övre tidsgränsen för abort och nedre gränsen för när foster kan överleva kommit så nära varandra att inseminationsutredningen borde se över abortlagen. För två år sedan skrev utskottet att inseminationsutredningen, som numera heter utredningen om det ofödda barnet, måste få tilläggsdirektiv, eftersom den enligt de ursprungliga direktiven inte skulle syssla med abortlagen. Utskottet skrev att utredningen också borde få direktiv att vid behov ompröva abortlagen beträffande skydd för ofödda och fosterdiagnostik. Riksdagen var enig om behovet av tilläggsdirektiv. Beslutet skulle ges regeringen till känna. Jag är övertygad om att inte bara riksdagen utan också folk i allmänhet upplever det som djupt oetiskt att vi närmar oss den gräns där foster kan överleva vid sena aborter. Det finns också en berättigad oro över vad fosterdiagnostiken kan leda till. Inte bara handikappade utan också många andra känner stor oro inför hur synen på människovärdet kan förändras, om bara ”felfria”, kvalitetskontrollerade barn får rätt att födas. I oktober 1987 behandlade utskottet frågan igen. Det kom fram att regeringen nonchalerat riksdagens beslut och inte utfärdat några tilläggsdirektiv, trots att det hade gått drygt ett år. En enig riksdag ställde sig bakom ett skarpt uttalande. Så här stod det bl.a. i betänkandet: ”Utskottet har självklart utgått ifrån att regeringen skulle vidta de åtgärder riksdagen angivit.” Det angavs att det i första hand är nödvändigt att få klarare regler när det rör mycket sena aborter. ”Arbetet härmed bör inledas utan vidare dröjsmål”, står det. Det betonades igen att frågor som berör abortlagen, måste belysas också med hänsyn till fosterdiagnostikens snabba utveckling. Ytterligare några månader har gått. Fortfarande har inget hänt. Jag är benägen att instämma med ordföranden i utredningen om det ofödda barnet, Tor Sverne. Enligt DN den 5 februari anser han att senfärdigheten inte beror på byråkrati utan snarare på att regeringen inte vill ta upp abortlagen till prövning. Jag hoppas att det inte förhåller sig på det sättet.

Herr talman! Marianne Andersson har frågat mig om jag vid omorganisationen av kustbevakningen kommer att acceptera en utveckling som leder till att kustbevakningen blir alltmer militariserad och att sambandscentralen i Kungshamn kommer att tyna bort. Hon har vidare frågat om jag i så fall anser att utvecklingen är i linje med beslutet om kustbevakningens omorganisation och med de decentraliseringstankar som regeringen vid upprepade tillfällen Prot. 1987/88:67 givit uttryck för. 11 februari 1988 Frågan är ställd mot bakgrund av att kustbevakningen skall brytas ut ur tullverket för att den 1 juli 1988 bli en myndighet inom försvarsdepartementets område. Jag har svårt att förstå vad Marianne Andersson menar med uttrycket militarisering. Ett av syftena med omorganisationen av kustbevakningen var att en ökad samordning mellan marinen och kustbevakningen skulle leda till rationaliseringsoch effektivitetsvinster. För att säkerställa att kustbevakningens civila status inte skulle ifrågasättas beslutades att myndigheten skall ha en självständig organisation utanför försvarsmakten och lyda direkt under regeringen. För närvarande arbetar en organisationskommitté, kustbevakningskommittén, fram förslag till den nya myndighetens organisation, ledning, lokalisering och arbetsformer. Kommittén avser att i dagarna lämna förslag till regeringen om organisation och lokalisering för kustbevakningens centrala och regionala ledning. Enligt vad jag erfarit avser kommittén att senare göra en översyn av sambandssystemen i kustbevakningen. Jag kommer att ta ställning till kommittéförslagen i den takt som de kommer, bl.a. kommer regeringen att under våren lämna en proposition till riksdagen om lokaliseringsfrågorna.

Herr talman! Jag ber att å Marianne Anderssons och mina egna vägnar få tacka försvarsministern för svaret. När riksdagen fattade beslutet att lägga kustbevakningen under försvarsdepartementet underströks att kustbevakningen även i fortsättningen skulle vara en civil myndighet. Hur kan då kustbevakningskommittén föreslå att de regionala delarna av KBV skall samordnas med marinen? Enligt min mening strider ett sådant förslag direkt mot riksdagens beslut. Riksdagsbeslutet att säkerställa KBV:s ”civila status”, säger försvarsministern också. Uttrycket ”militarisering” faller sig naturligt, eftersom KBV-kommittén förordar just samlokalisering mellan militäroch kustbevakningsorganisationen på alla punkter i Sverige. Försvarsministern säger inte ett ord om de regionala aspekterna på kommitténs förslag. I västra regionen har kommittén föreslagit en samlokalisering med marinkommandot på Käringberget i Göteborg. Detta är helgalet av flera skäl. Kustbevakningen skall alltså vara en civil myndighet. Kustbevakningen skall vara kvar i Kungshamn. I åratal har politikerna från västkusten kämpat för det. Att flytta arbetstillfällen från Kungshamn till storstaden Göteborg går helt på tvärs inte bara mot centerns regionalpolitiska åsikter utan också mot regeringens på senare tid allt oftare uttalade vilja att hålla hela landet levande. Det är ekonomiskt fel att bygga helt nya lokaler på dyr tomtmark i en växande storstad, när man kan modernisera eller eventuellt bygga ut redan befintliga lokaler i en liten ort. 7 Det är verksamhetsmässigt fel att koncentrera posteringar vid våra kuster. Sverige har 270 mil kuster och behöver i stället sprida ut de posteringar vi anser oss ha råd med. Då får vi en bättre täckning när det gäller övervakningen. Detta svar är försvarsministerns hälsning till kustbevakningspersonalen runt våra kuster i dag. Kommitténs förslag överensstämmer inte, som vi ser det, med riksdagens beslut. Jag vill nu säga om jag inte får någon replik från försvarsministern, att jag hoppas att regeringen noga följer intentionerna och orden i riksdagsbeslutet när det gäller att ta ställning till kommitténs förslag.

Herr talman! När Marianne Andersson i sin fråga talar om militarisering, uppfattar jag detta som en misstro mot personalen i kustbevakningen. Jag har för min del fullt förtroende för att de anställda i kustbevakningen skall kunna hävda sig mot militära myndigheter. Då det gäller Kungshamn vill jag säga att kustbevakningskommittén, såvitt jag vet, inte lämnar något konkret förslag om enskilda sambandscentraler. Kommitténs förslag omfattar den centrala och regionala nivån. Eventuella förslag avseende den lokala nivån kommer att lämnas senare under våren.

Herr talman! Kustbevakningen, säger försvarsministern, borde ha möjlighet att hålla på sin civila status även om den lokaliseras ihop med marinen i alla avseenden. Det är kustbevakningens egen uppfattning att den kan utföra det bästa arbetet om kustbevakningen får vara kvar på de platser där den nu verkar.
Vid ett fingerat rättsfall i TV häromdagen framkom att en bilförare, som kört på och dödat ett barn och därefter smitit från olycksfallsplatsen, under körningen varit påverkad av narkotika. Under polisutredningen hade endast prov tagits för att utröna om föraren varit påverkad av alkohol.
Det är också dess egen uppfattning att om man skulle flytta den regionala centralen till Kungshamn i stället för att flytta alltihop till Kärringberget i Göteborg, så skulle man vinna både verksamhetsmässigt, ekonomiskt och personellt.
Med anledning härav vill jag fråga: Är justitieministern beredd att medverka till att vid trafikolyckor narkotikaprov tas lika rutinmässigt som alkoholprov?

Herr talman! Hugo Hegeland har frågat mig om jag är beredd att medverka till att det vid trafikolyckor tas narkotikaprov lika rutinmässigt som alkoholprov. Den som under bilkörning varit så påverkad av narkotika att det kan antas att han inte har kunnat föra fordonet på ett betryggande sätt gör sig enligt trafikbrottslagen skyldig till rattfylleri. Bevisning om sådant s.k. drograttfylleri sker huvudsakligen på samma sätt som vid rattfylleri på grund av alkoholpåverkan, nämligen genom den misstänktes egna uppgifter, vittnesutsagor, klinisk läkarundersökning eller blodoch urinprovsanalyser. Möjligheterna enligt lag för polisen att ta blodprov på grund av misstanke om rattfylleri exempelvis vid en trafikolycka är i princip desamma vare sig misstanken avser narkotikaeller alkoholpåverkan. Men man kan alltså dömas för drograttfylleri även om det inte har gjorts någon blodanalys, under Prot. 1987/88:67 förutsättning att det genom annan bevisning är utrett att man har varit så 11 februari 1988 påverkad av t.ex. narkotika att man inte kunnat föra fordonet på ett betryggande sätt. Kliniska läkarundersökningar förekom tidigare regelmässigt vid misstanke om trafiknykterhetsbrott. De görs numera i princip bara vid misstanke om drograttfylleri. Detta hänger samman med att möjligheterna att styrka rattfylleri skiljer sig åt vid alkoholpåverkan och vid påverkan av annat berusningsmedel, t.ex. narkotika. När det gäller alkohol är det som bekant möjligt att med stor exakthet mäta koncentrationen i kroppen, och vi har också goda kunskaper om hur alkoholförtäring påverkar körförmågan. Tyvärr är situationen betydligt sämre när det gäller andra berusningsmedel än alkohol. Kunskaperna är ofullständiga när det gäller hur sådana — ensamma eller i kombination — påverkar körförmågan. Detta gäller bl.a. läkemedel som ju i många fall är klassificerade som narkotika. Det finns inte heller tillräckligt utvecklade analysmetoder för att praktiskt kunna bestämma koncentrationen i kroppen av mer än ett fåtal ämnen. Det pågår dock forskning på det här området både i Sverige och utomlands. Min förhoppning är att forskningen skall kunna leda till att vi beträffande påverkan av narkotika kan använda oss av ett testoch analysförfarande som är lika enkelt och säkert som vid alkoholpåverkan. Det är önskvärt att det blir möjligt att införa ett system med gränsvärden även för andra ämnen än alkohol som påverkar körförmågan negativt. Jag följer uppmärksamt utvecklingen på det här området.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för det mycket utförliga svaret, som i flera avseenden också är mycket tillfredsställande. Där är ändå ett par påpekanden och en fråga jag skulle vilja framställa i anslutning till detta. Det sägs mycket riktigt att möjligheterna enligt lag för polisen att ta blodprov på grund av misstanke om rattfylleri exempelvis vid en trafikolycka äriprincip desamma vare sig misstanken avser narkotikaeller alkoholpåverkan. Jag undrar: Finns det någon statistik, t.ex. när det är fråga om smitning, då man ju kan misstänka alkoholeller drogpåverkan? Tas det då drogprov automatiskt, eller, som jag formulerade min ursprungliga fråga, lika rutinmässigt? Nu finns det faktiskt ganska enkla metoder. Via urinprov kan man redan på två minuter få fram indikation på drogpåverkan. Det s.k. EMIT SingelTest gör det möjligt att konstatera om någon nyligen har använt en drog typ cannabis, opiater, amfetamin och ytterligare några. Det vore väl värdefullt att utnyttja detta, om det inte skulle komma fram genom annan bevisning att personen har varit drogpåverkad? Som det mycket riktigt påpekas i svaret är kunskaperna visserligen ofullständiga, men just under de senaste åren har man faktiskt kommit rätt långt fram. Man använder denna metod på kriminalvårdsanstalter, på mer än 20 behandlingshem för missbrukare och på många kommuners narkomanvårdsenheter, har jag fått uppgift om. Det är alltså ett väl beprövat test. De enda svårigheterna kan gälla just i hur stor utsträckning vederbörande är påverkad, men då finns det kanske 79 vittnen att lita till.
Herr talman! Får jag kort säga att såvitt jag vet finns det ingen statistik om de frågor som Hugo Hegeland tar upp.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för den upplysningen. Jag hoppas att man på justitiedepartementet sätter någon på att plocka fram denna statistik. Uppgifterna finns naturligtvis, och jag får väl skylla mig själv att jag inte ställde den frågan. Men man får ju bara ställa en fråga åt gången; sedan kan ett statsråd vara älskvärd nog att svara på en kompletterande fråga. Till slut vill jag betona att det gläder mig att statsrådet säger att hon uppmärksamt följer utvecklingen på det här området. Det kan knappast leda till annat än att vi i fortsättningen kan räkna med att man i större utsträckning även i praktiken kommer att utnyttja drogtest i samband med trafikolyckor — framför allt vid smitning. I sådana fall är det ju rätt naturligt att ta både alkoholprov och drogprov.

Herr talman! Nils Berndtson har frågat mig vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att komma till rätta med de allvarliga miljöproblemen vid sophantering. Regeringen har redan i maj 1987 i en särskild skrivelse till riksdagen angivit de kraftigt skärpta miljökrav som måste ställas på begränsningar av utsläppen från sopförbränningsanläggningar av bl.a. dioxiner och kvicksilver. Kraven skall gälla från början för nya anläggningar. Befintliga anläggningar bör åtgärdas så att de uppfyller kraven senast före 1991 års utgång. Nils Berndtson tar i sin fråga särskilt upp sopförbränningsanläggningen i Kisa, Utsläppsvillkoren för Kisa-anläggningen är för närvarande under prövning hos koncessionsnämnden för miljöskydd. Jag kan därför inte nu kommentera just denna anläggning och förhållandena där. Jag vill emellertid framhålla att de nya allmänna riktlinjer som redovisats i skrivelsen till riksdagen självfallet skall tillämpas i detta fall. Naturvårdsverket utreder för närvarande på regeringens uppdrag vilka problem som finns inom avfallsoch återvinningsområdet. Utredningen skall redovisas före sommaren i år. Regeringen kommer efter denna redovisning att överväga vilka ytterligare åtgärder som behöver vidtas.
Herr talman! Miljöoch hälsoriskerna vid sopförbränningsanläggningarna är ju inte av nytt datum. Ändå fortsätter dessa anläggningar att spy ut gifter. Nyligen uppmärksammades ett mycket stort dioxinutsläpp vid sopförbränningsstationen i Kisa. Jag har framställt min fråga utifrån det förhållandet. Men för den skull menar jag inte att miljöoch energiministern i detalj skall kommentera situationen där, utan jag vill ha en mera allmän redovisning. Människorna blir naturligtvis oroliga över sådana här rapporter. De frågar med all rätt: Vad gör myndigheterna för att stoppa utsläppen? Jag har vidarebefordrat både människornas oro och deras frågor till miljöoch energiminister Birgitta Dahl, som jag vill tacka för svaret. Men frågan är om det verkligen stillar den oro som finns. Jag tror nog att man vill veta vad som kommer att göras redan nu och att man alltså inte enbart frågar efter bestämmelserna på sikt. Hur skulle det vara om några av de värsta giftspridningsanläggningarna stoppades för att markera viljan att komma till rätta med de problem som finns när det gäller de här utsläppen? Vilka omedelbara åtgärder är regeringen beredd att vidta, och hur ser regeringen på avfallshanteringen i ett längre perspektiv? Det vore intressant att få svar på de frågorna också.

Herr talman! Det är bra att Nils Berndtson ställde dessa kompletterande frågor, för det ger mig tillfälle att redovisa vad som redan gäller. Det är nämligen så, vilket riksdagsskrivelsen förra våren talade om, att de nya bestämmelserna redan gäller. Det innebär att inga nybyggda anläggningar slipper undan dessa och att samtliga befintliga anläggningar måste byggas om för att uppfylla de nya kraven senast i och med utgången av år 1991. Det är alltså vad som gäller. Vi lät det här införas med förtur utan att avvakta naturvårdsverkets mera omfattande utredning. Vidare har vi i skrivelsen till riksdagen redovisat att man icke ensidigt bör satsa på förbränning när det gäller avfallshantering utan att man också bör satsa på andra alternativa metoder — t.ex. rötning och biogasutvinning. Dessutom måste man ställa betydligt högre krav också i ett annat avseende: Innan den här processen — vilket alternativ man nu än väljer — sätts i gång skall man ur soporna, ur avfallet, ta bort dels det som kan återvinnas, dels det som är särskilt miljöfarligt. Det är ju bl.a. därför som det nu pågår en batteriinsamling. Vi har också försöksverksamhet med alternativa metoder på ett par håll i Sverige, och vi för diskussioner med ett par större kommuner. Det som oroar mig är att kommuner på några håll i landet har gripits av handlingsförlamning. Det verkar som om man går tillbaka till ett system med deponering. Jag vill klart säga att detta icke är acceptabelt. Vi ställer nu helt andra krav än tidigare på kommunernas avfallshantering.
Herr talman! Det är helt enkelt så, att tillsynsmyndigheterna — dvs. länsstyrelsen och naturvårdsverket — har en skyldighet att se till att bestämmelserna efterlevs och att de omprövningar görs som måste göras med anledning av de nya reglerna.
Herr talman! Jag tycker att det var bra med det här kompletterande svaret, därför att det understryker allvaret i frågan. Men det ger anledning till ett par följdfrågor: Hur efterlevs gällande bestämmelser ute i landet, och hur kontrolleras efterlevnaden?
Kommunerna, i det är fallet Kisa kommun, har dessutom själva ett ansvar både enligt miljöskyddslagen och enligt hälsoskyddslagen när det gäller att se till att den här frågan klaras ut på ett tillfredsställande sätt.
Och vilka åtgärder kan vidtas för att befintliga möjligheter tillvaratas för att stoppa de allra värsta utsläppen?

Herr talman! Då är det min förhoppning att detta budskap går fram till alla som har ansvar för denna hantering. Den oro som de människor känner som bor runt dessa anläggningar måste tas på djupt allvar.
Herr talman! Jag delar Nils Berndtsons uppfattning. Jag tycker att den här frågan var bra, därför att den gav mig möjlighet att deklarera detta. Som jag nyss sade är situationen inte bra på alla håll ute i landet.

Herr talman! Lars Ernestam har frågat mig vilka åtgärder regeringen kommer att vidta för att uppnå en tillfredsställande återvinning av miljöfarliga batterier. I det åtgärdsprogram som antagits av riksdagen mot utsläpp i miljön av tungmetaller från batterier ingår bl.a. insamling och slutligt omhändertagande av miljöfarliga batterier. I regeringens uppdrag till naturvårdsverket att utreda frågor inom avfallsoch återvinningsområdet ingår att studera ett pantsystem för miljöfarliga batterier. Uppdraget skall redovisas senast den 1 juni 1988. När det gäller det slutliga omhändertagandet av miljöfarliga batterier har SAKAB getts ett huvudansvar. Utgångspunkten för denna verksamhet bör vara att det kvicksilver eller kadmium som finns i batterierna återvinns. På olika håll i världen pågår vissa projekt för att utveckla behandlingsmetoder för omhändertagande och återvinning. Enligt uppgift har det hittills inte utvecklats någon teknik som i full skala varit acceptabel från miljöoch arbetsmiljösynpunkt. SAKAB har inlett diskussioner med svensk industri om samarbete för att nå fram till konkreta lösningar på problemet. I avvaktan på att behandlingstekniken utvecklas och återvinningsresurser byggs upp måste batterierna tills vidare lagras under från miljösynpunkt säkra former. Jag ser det som ytterst angeläget att en teknik för slutligt omhändertagande av miljöfarliga batterier utvecklas. Jag kommer att noga följa de aktiviteter som nu pågår på detta område.

Herr talman! När jag tackar för svaret kan jag konstatera att min fråga har en viss anknytning till den fråga som nyss besvarades. Frågan om de miljöfarliga batterierna har jag diskuterat flera gånger med de olika statsråd som de senaste åren har avlöst varandra när det gäller handläggningen av miljöfrågorna. Den frivilliga insamlingen av batterier pågår nu, med blandat resultat. Det kanske är för tidigt att göra en utvärdering, men riksdagen har begärt skärpta åtgärder och pant på batterier. SAKAB i Närke har, enligt de uppgifter jag har fått, hittills tagit hand om 119 164 kg miljöfarliga batterier. Av den mängden har endast 10 96 kunnat tas om hand för destruktion. Resten har fått lagras, eftersom den återvinningsteknik som finns är bristfällig. Det är bra att destruktionen avbryts, eftersom den innebär säkerhetsrisker för personal och yttre miljö. Men lagren fylls på i SAKAB, och kvicksilver läcker ur tunnorna, och det är inte bra. Nu säger statsrådet att det inte finns någon teknik för återvinning, och det är inget bra svar. Detta förhållande gör att jag vill ställa ytterligare några frågor till statsrådet. När kommer det att finnas en fungerande återvinningsteknik? Det är väl inte rimligt att batterierna skall lagras år efter år, så att det uppstår ett stort läckande batteriberg. Batterierna är bara en del av det miljöfarliga avfall som lagras i SAKAB, och min följdfråga till statsrådet blir då: Är det rimligt att nästan allt miljöfarligt avfall i Sverige på grund av bristande återvinningsteknik skall lagras i en deponeringsanläggning på endast en plats i Sverige, nämligen SAKAB i Närke? Medför inte det säkerhetsrisker?

Herr talman! Jag tycker inte alls att den situation vi nu har är bra. Den är tvärtom mycket bekymmersam. När jag som nytillträdd miljöoch energiminister på våren för två år sedan forcerade fram ett insamlingssystem för batterierna, var jag medveten om att systemet inte fungerade bra. Trots det bestämde vi oss för att det var viktigt att komma i gång med själva insamlingen. Jag tror att Lars Ernestam och riksdagen i övrigt hade varit ännu mer kritiska om vi hade väntat med att komma i gång med insamlingen av batterierna som sådan. Men vi har stora bekymmer på detta område. Även när man ser ut över världen finner man i dag ingen som har en bra teknik. Det är känt att det finns ett par fullskaleanläggningar: en i Japan och en i Spanien. Än så länge finns ingen dokumentation om hur dessa anläggningar fungerar. Men det har sagts att det skall komma en utvärdering i mars av anläggningen i Japan. Vad vi kan göra i detta läge, vare sig det gäller batterier eller det större problemet som Lars Ernestam också tog upp, är att anstränga oss allt vad vi orkar för att klara den teknikutveckling som är nödvändig. Dessbättre pågår nu en viss utveckling, en rörelse framåt, när det gäller såväl SAKAB:s allmänna organisation som vissa tekniker. Det kan inte heller uteslutas att en lösning, i samarbete med industrin och några av våra myndigheter, i just batterifrågan kan vara på väg. Jag vill inte säga mer än så. Jag kan bara försäkra att vi tar detta problem på stort allvar och driver på utvecklingen allt vad vi kan.

Herr talman! Jag finner det tillfredsställande att statsrådet är bekymrad och tar dessa frågor på allvar. Men hade det inte varit rimligt att man parallellt med den mycket omfattande diskussion vi hade om batterierna och om hur insamlingen skulle gå till hade diskuterat hur vi skall få fram en fungerande teknik för att ta om hand batterierna? Nu kommer ju den frågan efteråt, när vi har löst — än så länge på ett bristfälligt sätt, enligt min mening — insamlingsproblemet. Det anslag som fanns hos naturvårdsverket för ny miljöteknik har statsrådet tagit bort.
Herr talman! Jag vill inte driva denna sak till sin spets och kritisera i onödan. Men det var inte jag och regeringen som underlät att bekymra sig i det stadiet för teknikfrågan. Då det var aktuellt hörde jag emellertid inte Lars Ernestam eller någon annan från riksdagen ta upp denna diskussion. Vi var djupt bekymrade och inbegripna i ett arbete kring dessa frågor. Vi fick då från företaget i och för sig mer optimistiska bedömningar än vi får i dag. Det förhållandet att den anläggning man då prövade sedan har måst stänga äv arbetsmiljöskäl förstärker också fakta på detta område. Det är inte pengar som har saknats i första hand. Man har faktiskt inte klarat av de tekniska uppgifterna på detta område. Jag kan försäkra att det bara är att med tålamod och envishet fortsätta arbetet. Det tänker vi göra.
Herr talman! Ibland får jag den uppfattningen — vilken möjligen är felaktig — att statsrådet anser att vi för ofta från riksdagen ger pekpinnar och råd om hur miljöfrågorna skall hanteras. Men vi behöver väl inte göra det i varje detalj. Om vi nu inte har diskuterat just denna detalj, finns det väl i alla fall ett ansvar hos regeringen för hela området och det övergripande arbetet. Jag vill på nytt ta upp anslaget för ny miljöteknik, som är mycket viktigt. Det anslaget togs bort. Jag uppfattade det som ett försök att öka ett otillräckligt anslag för naturvårdsändamål och inköp av marker som bör bevaras. Man sade då att miljötekniken får klaras inom STU:s ram. Nu vill naturvårdsverket ha tillbaka anslaget. Man säger där att det inte fungerar i nuläget.

Herr talman! Bara en sakupplysning: SAKAB har ansökt hos STU om medel för detta arbete. En tidigare ansökan har avslagits, därför att man vid naturvårdsverket var tveksam till tekniken. När nu SAKAB anser sig ha nya uppgifter att komma med kan det hända att naturvårdsverkets tveksamhet kan övervinnas och därigenom skälet till STU:s beslut om avslag.
Herr talman! Jag finner att statsrådet överlämnar ansvaret till naturvårdsverket för att SAKAB inte har kunnat få de anslag som har sökts. Det är viktigt att man får möjlighet att ta fram olika alternativa metoder. Om den första metoden kanske inte är den bästa, måste vi ibland, då det gäller så här viktiga frågor, ha möjlighet att pröva olika tekniker. Därför är det viktigt att de utvecklingspengar som behövs för att klara återvinningen nu ställs till förfogande. Jag vill sammanfatta diskussionen med statsrådet på följande sätt. Statsrådet säger att hon inte finner nuvarande ordning tillfredsställande. Det är ett bra svar. Statsrådet säger att vi får avvakta tills ny teknik kommer och att hon inte vet när den tekniken kan vara tillgänglig. Statsrådet säger att vi i avvaktan på detta får fortsätta deponeringen vid SAKAB i Närke, och hon säger också att hon finner att den deponeringen är tillfredsställande ur säkerhetssynpunkt.
Herr talman! Jag kan inte låta Lars Ernestams missvisande beskrivning av vad jag har sagt stå kvar opåtalad. Vad jag har sagt är att situationen är otillfredsställande och att därför alla berörda arbetar mycket aktivt för att driva på utvecklingen och finna en lösning. I detta arbete deltar regeringskansliet aktivt. Men, Lars Ernestam, vi kör inte över naturvårdsverkets bedömning av vad som ur miljösynpunkt är riktigt, och jag undrar om inte Lars Ernestam vid närmare eftertanke finner att det är riktigt att jag inte utövar ministerstyre i den meningen. En helt annan sak är när ärenden kommer till regeringen för direkt prövning.

Herr talman! Det är väl riktigt och naturligt att naturvårdsverket skall ta del i detta, men det visar också, statsrådet Birgitta Dahl, hur angeläget det var att naturvårdsverket fick ha kvar anslaget för ny miljöteknik. Statsrådet har ju plockat bort det anslaget från naturvårdsverket och fört det till STU. Nu hoppas jag — och det borde jag kunna få som ett positivt svar — att statsrådet kommer att ställa de resurser som behövs till förfogande för att vi skall få en fungerande återvinningsteknik.
Herr talman! Hade anslaget legat hos naturvårdsverket hade svaret blivit ett direkt nej enligt naturvårdsverkets hittillsvarande bedömning.
Herr talman! Då ställer jag min fråga en gång till: Kommer statsrådet att ställa de anslag som erfordras till förfogande för att vi skall få en fungerande återvinningsteknik?

Herr talman! Oswald Söderqvist har i en fråga till mig anfört att förtrycket i Chile enligt många bedömare ökar samtidigt som avvisningar och utvisningar av chilenare från Sverige ökar. Han har frågat mig om jag kommer att vidta några åtgärder med anledning av dessa uppgifter. Jag vill först försäkra att såväl statens invandrarverk som vi i regeringskansliet noga följer utvecklingen i Chile för att kunna göra en rättvis och riktig bedömning av asylärendena. Varje utlänningsärende bedöms dock individuellt. Frågan om en person kan få stanna i Sverige med stöd av utlänningslagen måste besvaras med utgångspunkt i vad som är känt om hans eller hennes förhållanden i hemlandet. Det avgörande vid denna individuella prövning är om risk för förföljelse kan antas föreligga i det enskilda fallet. Enbart det förhållandet att utlänningen kommer från ett visst land innebär inte att han eller hon automatiskt får stanna i Sverige. Någon skärpning av praxis har inte ägt rum vad gäller den svenska regeringens bedömning av asylansökningar från chilenska medborgare. I åtskilliga fall har det dock på senare tid visat sig att deras uppgifter inte är trovärdiga eller att de åberopade skälen inte är tillräckliga. Tillämpningen av vår flyktingpolitik medger inte en invandring som grundar sig på i huvudsak sociala och ekonomiska skäl. Det är därför angeläget att i Chile sprida information om vad som gäller i fråga om möjligheter till uppehållstillstånd i Sverige. Sådana insatser har gjorts. Jag är beredd att medverka till att ytterligare information om detta ges.

Herr talman! Jag tackar invandrarministern för svaret på min fråga. Det ger anledning till några följdfrågor. Först vill jag säga att vi naturligtvis tycker att det är bra att regeringskansliet noga följer utvecklingen i Chile — det är nästan självklart — för att kunna göra en rättvis och riktig bedömning. Det naturliga frågan är då: Hur bedömer ni situationen i dagsläget i Chile beträffande mänskliga frioch rättigheter? Hur bedömer ni ställningen för dem som är i opposition eller som på annat sätt protesterar mot den sittande militärregimens utövande av sin makt? Vad har ni dragit för slutsatsar av er noggranna uppföljning? Det vore mycket intressant att få höra. Jag ser en motsägelse i den sista delen av frågesvaret. Invandrarministern säger där: ”Någon skärpning av praxis har inte ägt rum — — —.” Men i nästa mening säger invandrarministern att man har avvisat fler chilenare — det kan man läsa mellan raderna — därför att deras uppgifter inte är trovärdiga eller därför att deras skäl inte är tillräckliga. Det är alltså en skärpning av praxis! Eller hur? Det är klart — det håller jag också med om — att det inte är vilket land man kommer ifrån som är det avgörande. Men det är ju inte ointressant. De flesta länder i Latinamerika har, som vi alla väl känner till, då och då under de senaste decennierna givit upphov till flyktingströmmar. Vi har, som invandrarministern väl känner till, haft många sådana. Flyktingströmmarna från t.ex. Brasilien har nu avtagit på grund av att det har blivit något bättre förhållanden där. Vi får nu nästan inga flyktingar från Uruguay, medan vi hade hundratals för fem sex år sedan, så visst är det väl av intresse hur landet är och inte bara hur det förhåller sig i de individulla fallen. Jag är tacksam om jag kan få svar på mina följdfrågor.

Herr talman! Oswald Söderqvist frågade hur regeringen bedömer förtrycket i Chile. Vi är väl medvetna om att det förekommer ett förtryck, och vi är djupt bekymrade över det. Det är ju också av den anledningen som många asylsökande från Chile får uppehållstillstånd i Sverige. Jag vill bara kort redovisa en sifferserie som belyser detta. Den gäller antalet beviljade uppehållstillstånd under de senaste fyra åren. 1984 var det 370 personer som fick uppehållstillstånd, 1985 var det 503 personer, 1986 var det 1 205 personer och 1987 var det 1 619 personer. Det visar att vi ger många medborgare från Chile skydd undan det förtryck och den förföljelse de är utsatta för. Sedan gjorde Oswald Söderqvist en allvarlig logisk kullerbytta när han menade att det faktum att vi avvisar fler än tidigare — antalet asylsökande har ju stigit kraftigt — skulle innebära en skärpning av praxis. Det finns inget sådant samband. Varje ärende avgörs individuellt, som jag sade i mitt svar, och de som har skäl får stanna. Om det kommer många människor som saknar skäl, blir det många som avvisas med tillämpning av gällande praxis, och praxis har inte förändrats.
Herr talman! Det kunde ha varit intressant att få del även av den andra sifferserien. Om man nu redovisar hur många man har låtit stanna, så hade det ur saklig synpunkt varit mycket upplysande om vi fått veta också hur många som har avvisats. Men dessa siffror kanske inte invandrarministern har tillgång till här — annars vore det bra om vi kunde få en redovisning. Men det är ju så — och jag tror att det finns rätt många rapporter — att man har skärpt kraven när det gäller just de chilenska flyktingarna. Jag säger inte att människor skall få stanna av ekonomiska skäl, eller att man kan diskutera den bedömningen. Men det har t.ex. fällts yttranden om att risk för tortyr i och för sig inte är ett skäl för beviljande av asyl. Anser också invandrarministern detta? Åsikten har framförts av de handläggande myndigheterna.
Herr talman! Den som riskerar tortyr i hemlandet får uppehållstillstånd i Sverige. Låt mig tillägga, när det gäller bedömningen av chilenska ärenden, att det under de senaste två åren är väsentligt fler chilenare som fått stanna såsom flyktingar än vad fallet var närmast efter kuppen. Även detta kan vara en intressant upplysning i sammanhanget. Men vi har uppgifter om att vissa resebyråer i Chile ställer i utsikt att arbetslösa chilenare kan få arbete och bostad i Sverige. Det är naturligtvis inte rimligt att på sådana grunder ge uppehållstillstånd. Jag inser givetvis att det kan kännas svårt för dem som måste återvända hem, även om vederbörande inte riskerar förföljelse. I många fall har man sålt sina ägodelar och skuldsatt sig för att bekosta resan till Sverige. Självfallet upplevs det då som tragiskt att behöva återvända hem. Men vi måste ju pröva ärendena utifrån sakliga utgångspunkter — detta är nödvändigt för att upprätthålla en konsekvent praxis vid tillämpning av utlänningslagen.
Herr talman! Argumenten att människor söker sig till Sverige för att få jobb och för att få det bättre över huvud taget har vi hört många gånger. Det finns säkert sådana som försöker sig på detta. Men jag tror inte att dylika förhållanden i och för sig ger upphov till några stora flyktingströmmar. Det var därför jag i mitt första anförande förde fram exemplet med andra latinamerikanska länder än Chile, där vi har haft hårda förpliktelser. Uruguay är ett av de allra bästa exemplen, och om man så vill kan man nämna även Bolivia. Det är inte mindre fattigt i Uruguay eller i Bolivia nu än vad det var på 70-talet. Ändå kommer det nästan inga flyktingar alls därifrån. Många av flyktingarna från dessa länder har återvänt. Detta visar, tycker jag, att det inte är arbetslösheten i sig, fattigdomen i sig, som ger upphov till flyktingströmmar, utan det är förtrycket. Mot denna bakgrund blir man litet orolig, när man vet att chilenare slängs ut på ett mycket mera hårdhänt sätt än tidigare och mycket oftare. Detta gör mig som sagt orolig, och jag har inte blivit lugnare genom invandrarministerns svar här.
Herr talman! Chilenare slängs inte ut på ett hårdare sätt nu än tidigare. Jag försäkrar detta, och jag vill bedyra att vi har goda informationer om förhållandena i Chile. Det är inte bara genom den svenska ambassaden och dess personal som vi får dessa informationer, utan vi får dem även genom organisationer som arbetar för de mänskliga rättigheterna i Chile. Det är UNHCR, det är de kyrkliga organisationerna Vicarian och Fasic. Vi har också goda kontakter med företrädare för oppostionspartier i Chile och deras representanter i Sverige. Genom personliga besök i landet har vi vidare skaffat oss aktuell kunskap om förhållandena. Alla dessa informationer ger entydigt vid handen att nuvarande tillämpning av utlänningslagen gentemot asylsökande från Chile är så långt möjligt korrekt.
Herr talman! Det där låter väldigt optimistiskt och bra, och jag hoppas att invandrarministern själv tror på det samt att ni verkligen har dessa kontakter. Men det finns ju också andra uppgifter från oppositionsgrupper i Chile, från partier i Chile och även från de grupper som invandarministern självt har räknat upp här. Det är fråga om kristna grupper, kyrkor osv., som har lämnat motsatta uppgifter i enskilda fall och i allmänhet. Bilden är inte så entydig, tror jag, som framgick av invandrarministerns senaste svar. Så jag hoppas som sagt att asylansökningarna i fortsättningen verkligen prövas ordentligt, att vi inte gör några fel, att vi inte skickar ut folk som vi egentligen skulle låta stanna här.

Herr talman! Karin Israelsson har med hänvisning till vad som anförs i den trafikpolitiska propositionen om länsjärnvägarna frågat mig om det kommer att vidtas några förändringar i det bidrag som skall utgå, så att persontransporter skall kunna ske via järnvägslinjen Storuman-Hällnäs-Vännäs med anknytning till stambanenätet. Jag tycker det är viktigt att den trafikpolitiska diskussionen förs på en saklig nivå där bedömningar grundas på fakta. Jag välkomnar därför Karin Israelssons fråga eftersom den ger mig tillfälle att här i kammaren reda ut det missförstånd som uppenbarligen tycks råda. I den trafikpolitiska propositionen anges, att om en trafikhuvudman tar på sig ansvaret för persontrafikförsörjningen på en länsjärnväg, skall den få en ersättning som motsvarar vad det kostar att köra tågtrafiken vid övertagandetillfället. Dessa villkor preciseras också i den principöverenskommelse som staten — under förutsättning av riksdagens godkännande — träffat med Landstingsförbundet, Svenska kommunförbundet och Svenska Lokaltrafikföreningen. Detta betyder i Karin Israelssons fall att den avtalade ersättningen ger förutsättningar för att trafikhuvudmannen i Västerbottens län inte skall drabbas av några merkostnader bara för att tågtrafiken på tvärbanan Storuman-Hällnäs utgår från Vännäs. Vid den närmare beräkningen av ersättningen för länsjärnvägarna kan alltså hänsyn tas till olika faktorer som påverkar den faktiska kostnadsbilden. På så sätt kan man trygga förnuftiga trafiklösningar. Med den träffade principöverenskommelsen med de ansvariga trafikhuvudmännen kan vi få en utveckling mot en mer samhällsekonomisk trafikförsörjning, där lokala och regionala trafikbeslut fattas på länsplanet.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Frågan var föranledd av det rykte som gick i Västerbotten, att trafikeringen av sträckan mellan Hällnäs och Vännäs inte skulle ge underlag för någon ersättning när man diskuterade byte av huvudman för den bandelen. Det är lugnande att höra att det skall finnas möjligheter att ersätta även den persontransport som måste gå fram till Vännäs, men jag är litet orolig när jagläser svaret från kommunikationsministern. Där står det nämligen att den avtalade ersättningen ”ger förutsättningar för” — det står inte att den garanterar. Det finns alltså ett förhandlingsutrymme här som gör det hela något mera osäkert. Längre fram i texten står det att vid den närmare beräkningen av ersättningen för länsjärnvägarna kan hänsyn tas till olika faktorer som påverkar kostnadsbilden. Det står inte att man skall ta den hänsynen. Jag hade varit betydligt lugnare, om det hade stått ”garantier” och att man ”skall” ta hänsyn. Det återstår att se vad den praktiska verkligheten blir när avtalet så småningom kommer att slutas, och jag kommer med stort intresse att följa det. Vi inlandsbor är av hävd — och med rätt, vill jag anse — något misstänksamma. Vi tror att det lurar faror även i formuleringar. Att det kan göra det har vi lärt oss under årens lopp. Därför kommer vi att mycket noga bevaka vad som sker. Vi har en känsla av att man gärna ser att järnvägstrafiken på den här bandelen läggs ner. Den tendensen har ju rått under senare år. Vi får hoppas att det ges nya förutsättningar med en ny huvudman. Men då måste det också finnas ekonomiska förutsättningar för den nya huvudmannen att klara av det åtagande som det innebär att sköta persontransporterna. Kanske genomförs mot min vilja en höjning av bensinoch kilometerskatterna. Protesterna kommer att bli oerhört stora från den här länsdelen, om också järnvägen dras in.
Herr talman! Den trafikpolitiska propositionen är omfattande. Den tar upp varenda detalj, som sedan kan bli föremål för diskussioner i olika delar av landet. I själva förslagets inriktning ligger att man på regional nivå skall ta ansvar för trafikens uppläggning, och man skall få gynnsamma ekonomiska förutsättningar för detta. Därför tror jag att den oro som Karin Israelsson ger uttryck för på denna punkt är oberättigad. Jag förutsätter att trafikhuvudmännen försöker hitta bästa möjliga trafiklösningar. Sedan vill jag gärna säga att det skulle vara en större anledning till oro för trafikhuvudmännen i Västerbotten och andra platser, om centerns förslag i anledning av trafikpolitiska propositionen skulle gå igenom. Centerpartiet talar mycket om decentralisering, men här går man emot ett decentraliseringsförslag och menar att riksdagen skall bestämma att huvudmännen inte får välja de trafiklösningar som är de bästa i varje region. Det går ut på att om man inte väljer tåg får man ingen ersättning alls. Oron borde vara betydligt större för centerförslaget än för den skrivning som finns i propositionen.
Herr talman! Jag får tacka för förtydligandet som kommunikationsministern här ger. Jag förstår att det är svårt att detaljskriva i en så stor proposition. Det är också svårt för oppositionen att under allmänna motionstiden sätta sig in i en så stor och viktig proposition. Vi kan ha förbisett detaljer och inte uppmärksammat dem i motionsförslagen. Jag tror att centerpartiets syn på länshuvudmännen borgar för att vi Prot. 1987/88:67 kommer att få en bra trafiklösning. 11 februari 1988 Vi anser det viktigt att avlasta vägnätet även i dessa delar av landet. Det är tungt belastat i dag. Vi tror på järnvägstransporterna och anser att järnvägen har en framtid när det gäller kommunikationerna. Vi tror också att man på regional nivå på ett bättre sätt kan sköta denna organisation. Vi säger ja till att länshuvudmännen ställer upp på detta.

Herr talman! Per-Ola Eriksson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förhindra en centralisering av uppkörningsverksamheten för körkort. Per-Ola Erikssons fråga är föranledd av att han fått uppgifter om att trafiksäkerhetsverket överväger att dra in ett antal mottagningsorter för förarprov i Västerbottens och Norrbottens län. Jag har från trafiksäkerhetsverket fått information om att verket inlett en översyn av samtliga mottagningsorter i riket för att klarlägga deras lämplighet som provorter. Lämpligheten skall därvid bedömas utifrån två faktorer nämligen, dels om man på provorten har möjlighet att pröva körkortsaspiranten i de mest olycksfrekventa trafiksituationerna, något som är viktigt från trafiksäkerhetssynpunkt, dels orternas geografiska läge sett från kostnadsoch servicesynpunkt. Vid mottagningsorterna har trafiksäkerhetsverket ingen fast stationerad personal. Till dessa orter kommer verkets personal endast för att förrätta förarprov. Trafiksäkerhetsverket har enligt sin instruktion befogenhet att fastställa stationsoch mottagningsorter inom distrikten. Häri ligger att verket skall göra en avvägning mellan trafiksäkerhetskraven, service åt medborgarna samt kostnaderna härför.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Jag har tagit upp denna fråga med anledning av den oro som trafiksäkerhetsverkets förslag skapat i glesbygdsområden med långa avstånd. Jag har också noterat att Karin Israelsson har tagit upp samma ämne i en motion, som senare kommer att behandlas här i riksdagen: Kommunikationsministerns svar lugnar inte min oro och lugnar säkert inte heller de människor som hört av sig. Jag tolkar det så att trafiksäkerhetsverket kommer att kunna genomföra denna decentralisering med kommunikationsministerns goda minne. Jag tycker inte att det är bra att kommunikationsministern sitter med armarna i kors och åser den här serviceförsämringen. Det får inte vara så att man vidtar denna besparingsåtgärd under täckmanteln att man vill förbättra standarden på körkortsproven. Om dessa ” indragningar genomförs, tvingas många trafikskolor till dubbeletablering på de större tätorterna. Det medför ökade kostnader, inte minst för dem som skall genomgå förarutbildning och körkortsprov. Det skulle också medföra en drastisk serviceförsämring i områden med stora avstånd. Dessutom är jag övertygad om att de sysselsättningstillfällen som förarskolorna ger behövs på dessa aktuella småorter. Servicen i glesbygden och på de mindre orterna är redan i dag bristfällig. Varje åtgärd som leder till en serviceförsämring måste tillbakavisas. De krav som trafiksäkerhetsverket ställt på förarproven överensstämmer inte med olycksstatistiken. Det är ju inte i tätortsområdena som de mest allvarliga olyckorna inträffar, utan de sker på landsvägarna och förorsakas många gånger av för hög fart, dåliga däck och förarnas ovana att köra på grusvägar. Jag anser alltså att det måste vidtas åtgärder för att förhindra trafiksäkerhetsverkets planerade besparingsåtgärder och decentralisering.

Herr talman! Rune Ångström har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder med anledning av SJ:s temporära indragning av en tågförbindelse mellan Stockholm och Lycksele. Föregående vinter drabbades tågtrafiken av betydande störningar till följd av de svåra väderleksförhållandena. SJ genomför därför denna vinter ett projekt i syfte att förbättra sin beredskap. Detta har bl.a. medfört vissa reduceringar av tågtrafiken under en månads tid. Även om SJ strävat efter att resenärerna skulle drabbas så litet som möjligt, har en del olägenheter inte kunnat undvikas. Information om de planerade indragningarna har lämnats i dagspressen. Med den rollfördelning som har beslutats av riksdagen är det inte regeringens uppgift att besluta i frågor om tillfälliga förändringar i trafiken. Det ankommer alltså på SJ och inte på regeringen att bedöma vilka åtgärder som bör vidtas.

Herr talman! Jag tycker inte att jag av kommunikationsministern fick något svar på min fråga. Jag har frågat om denna tågindragning rimmar med regeringens syn på trafikförsörjningen i Norrland. Det gällde alltså inte frågan om beslutsåtgärder. Jag vill också protestera mot den rubrik som satts på min fråga. Frågan gäller inte bara Lycksele. Denna indragning drabbar även Örnsköldsvik och Västerbottens mest vitala turistområde, Tärnafjällen. Anläggningarna där har sålt resor men fått avbokningar på grund av att denna förbindelse har inställts. Detta är den enda direktförbindelsen till denna del av Norrland. Denna tåglägenhet har funnits ända sedan järnvägen kom till Lycksele år Prot. 1987/88:67 1923. Den här förbindelsen har aldrig tidigare behövt ställas in på grund av 11 februari 1988 att det har värit vinter. NN har Som bekant haft åtskilliga hårda vintrar sedan Om tågförbindelserna dess. Nu har vi en av de mildaste vintrar vi haft på lång tid, och då ställer man 4 a mellan Stockholm och in denna förbindelse. Jag tycker att man här kan använda det gamla SJ-begreppet ”död mans föyckselé grepp”, men inte i den meningen att det medför säkerhet, utan osäkerhet. Det har inte lämnats någon information till näringslivet eller skett något samråd — jag tänker då återigen på turistnäringen — innan man gjorde denna indragning. När jag frågade marknadsavdelningen på SJ varför informationen varit så knapphändig, fick jag det belysande svaret: ”Det här är ingenting att slå på trumman för.” Det hade reklamavdelningen på SJ sagt. Det svaret är belysande för serviceandan.
Herr talman! När det gäller rollfördelningen vill jag säga att det är helt klart att det, när det är fråga om tillfälliga åtgärder, är SJ som på eget ansvar beslutar om dem. Sedan kan man naturligtvis diskutera om åtgärderna är bra eller ej. De här åtgärderna har ju utsatts för en del kritik, och jag förutsätter att SJ tar till sig den kritik som man har fått och försöker att till en kommande vinter på annat sätt lösa problemen med att hålla en beredskap än man gjort under detta försök. Det bör alltså betonas att det är ett försök som man har gjort för att komma till rätta med vissa problem. Det är inte avsett att detta skall vara någon bestående ordning. Rune Ångström frågar hur detta stämmer med synen på Norrlandstrafiken. Detta är ju klarlagt i regeringens trafikpolitiska proposition, där vi menar att staten måste ha ett ansvar för att upprätthålla trafiken. Den här frågan skall inte kopplas till det som gäller mera generellt om Norrlandstrafiken. Det här är som sagt en åtgärd som har gällt under en månad och som har sin alldeles speciella bakgrund. Jag vill återigen säga att jag förutsätter att SJ tar till sig den kritik som man har fått på den här punkten.
Herr talman! Jag har faktiskt anledning att ytterligare skvallra om mitt samtal med marknadsavdelningen. Jag frågade varför just vi längst uppe i norr skulle drabbas av den här indragningen. Drar man ett ifrån ett så blir det ju noll kvar. Jag fick då upplysningen att samma indragning också hade drabbat Malmö. En förbindelse till Malmö hade dragits in för att man skulle öka beredskapen inför vintern. Men drar man ett ifrån femton så får man fjorton kvar, och det är en väsentlig skillnad mellan åtgärdernas verkan i de olika områdena. Jag måste än en gång slå fast att vi har vinter varje år i Norrland; det är något som vi kan lita på. Jag måste också fastslå att det inte går att lita på att SJ kör sina tåg under vintertid. Jag tycker att detta är mycket allvarligt. Tilliten till SJ har fått sig ännu en törn. Jag tycker att kommunikationsministern borde delta i den här upplysningsverksamheten genom att tala om det här exemplet för SJ. Jag har gjort det och jag kommer att göra det ännu fler 93 gånger.
Herr talman! Hela SJ:s organisation är föremål för stora förändringar. Jag tycker därför att det inte är så viktigt att diskutera hur det har varit, utan det är faktiskt viktigare att vi diskuterar hur det skall bli framöver.
Herr talman! Det här är ingenting som har varit. Det här är en indragning som fortfarande gäller. Den upphör först vid nästa veckoskifte.

Herr talman! Margaretha af Ugglas har frågat mig om det föreligger planer på att med biståndsmedel stödja Mogambiques armé och om jag i så fall avser att förelägga riksdagen särskilt förslag härom. Vidare frågar Margaretha af Ugglas om insatser till militära ändamål är planerade i fler mottagarländer av svenskt bistånd. Mogambiques ekonomiska utveckling försvåras i hög grad av Sydafrikas destabiliseringspolitik. Sabotageaktioner och väpnad terror utförda av den av Sydafrika stödda rebellrörelsen RNM innebär att landets infrastruktur slås i spillror samt att produktion och distribution inom jordbruk, industri och handel kraftigt försvåras. Internationella katastrofinsatser förhindras och förstörs. Civilbefolkningen utsätts för oerhörda grymheter. Antalet människor som har drabbats av krigsaktiviteter eller naturkatastrofer och som är i behov av bistånd uppskattas till 4,5-5 miljoner av en befolkning på drygt 14 miljoner. Över 600 000 människor beräknas leva som flyktingar i sitt eget land, och ungefär lika många beräknas ha flytt till grannländerna. Barnadödligheten är bland den högsta i världen. Mogambique är i dag det största mottagarlandet av svenskt bistånd. Enligt regeringens förslag kommer medelsramen under nästa budgetår att uppgå till 355 milj.kr. Härtill kommer katastrofmedel, medel för regionala insatser genom samarbetsorganisationen SADCC, bistånd genom enskilda organisationer samt extra betalningsbalansstöd. Sverige är en av de största givarna av bilateralt bistånd till Mogambique. De långsiktiga målen för biståndet till Mogambique är i första hand att bidra till att minska det ekonomiska beroendet av Sydafrika och att ge stöd åt landets ekonomiska och sociala utveckling. Det svenska stödet har kontinuerligt anpassats till det ekonomiska kristillståndet och till den allvarligt försämrade säkerhetssituationen. Trots de ytterst besvärliga förhållandena utnyttjas biståndsmedlen väl. Herr talman! Det är nödvändigt att inledningsvis beröra den aktuella situationen i Mogambique för att kunna ge en bild av den verklighet som människorna lever i. Som framgått är Mogambique starkt beroende av bistånd för landets försörjning och ekonomiska återuppbyggnad. Det internationella biståndsflödet från såväl öst som väst har också ökat under år 1987. Sydafrikas påtryckningar och störningsaktioner mot Mogambique fortsätter. De internationella sanktionerna mot Sydafrika har varit helt otillräckliga för att förmå apartheidregimen att upphöra med sin politik, som är både djupt omänsklig och ett allvarligt brott mot folkrätten. Den svenska regeringen fördömer skarpt den pågående aggressionen från Sydafrika gentemot Mogambique. Det är med utgångspunkt i Mogambiques särskilt utsatta position och landets behov av internationellt stöd som vi inom utrikesdepartementet analyserar möjligheterna att bidra mer aktivt till att utvecklingsansträngningarna och katastrofinsatserna inte går till spillo. Inget annat mottagarland befinner sig i en situation jämförlig med den i Mogambique. Några motsvarande diskussioner avseende andra mottagarländer förs sålunda inte. För svensk del är det viktigt att se till att det svenska biståndet utnyttjas effektivt och att avtalade projekt och program kan genomföras enligt de uppställda planerna. I ljuset av den besvärliga säkerhetssituationen har vi ett ansvar för att de insatser som vi medverkar i inte går förlorade genom sabotage och andra störningsaktioner. Vi har också ett ansvar att tillse att den personal som är anställd och verksam inom biståndet arbetar under tillfredsställande skydd och säkerhet. Det är mot denna bakgrund som vi nu analyserar behovet och möjligheternaatt vidta åtgärder för att öka skyddet vid de anläggningar och utvecklingsprojekt som Sverige stödjer. Det är ännu för tidigt att lämna information om det konkreta innehållet i de biståndsinsatser som kan bli aktuella. Ytterligare tid krävs för att bereda ärendet. Jag vill dock understryka, som direkt svar på Margaretha af Ugglas första fråga, att det inte handlar om vare sig krigsmateriel eller militärt samarbete med Mogambique. Jag vill dessutom framhålla att internationella ansträngningar måste göras och samråd ske för att en vidare samverkan kan komma till stånd. Hos flera av Mogambiques biståndsgivare diskuteras och bereds nu säkerhetsinriktat bistånd. Det är således inget unikt att sådana diskussioner förs här i Sverige. Jag vill slutligen nämna, herr talman, att aktiviteterna inom Förenta nationerna har ökat för att stödja Mogambique och lindra effekterna av Sydafrikas destabiliseringspolitik i enlighet med generalförsamlingens resolutioner. Enligt min mening kan Förenta nationerna göra mer både för att uppmärksamma Mogambiques ytterst allvarliga situation och för att påverka det internationella samfundet att vidta lämpliga åtgärder. Regeringen anser att det är en internationell förpliktelse att ge Mogambique ett ökat stöd i det nu rådande läget.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det är långt och oroande. Biståndsministern bekräftar att UD i all tysthet, utan att ha hört riksdagen, förbereder bistånd till militära ändamål i Mogambique. Detta är djupt oroande, då det innebär ett övergivande av en av huvudprinciperna för svenskt bistånd, nämligen att biståndet skall ha en humanitär inriktning. Att lidandet i Mogambique är stort har vi alla många vittnesbörd om. Men tragiken är djup också i Etiopien, Angola och Afghanistan. Just i veckan har vi fått höra att hjälpsändningarna inte når fram till det svältande Etiopien på grund av inbördesstriderna. Det finns en hoppfull ansats i biståndsministerns svar — det hon nämner om arbetet i FN. Men varför fullföljer inte Lena Hjelm-Wallén denna ansats? Varför ger hon inte kammaren beskedet nu att Sverige skall ta initiativ till att ta upp Mogambiques sak i FN? Det finns flera fora för Sverige att vända sig till. Jag skulle kunna tänka mig att Danmark, som ju protesterat mot de svenska planerna på militärt bistånd i Mogambique, vilket den danska utrikesministern gav ganska klart besked om på en presskonferens i Arusha, skulle vara villigt att verka för Mogambiques sak i EG-kretsarna. Att utöva tryck på Sydafrika i internationella fora, att verka för dialog och nationell försoning måste vara den rätta vägen för Sverige, med Sveriges ställning och med Sveriges principiella utrikespolitik, att hjälpa Mogambique, inte att överge viktiga principer för svenskt bistånd. Jag vill, herr talman, sluta detta mitt korta inlägg med att vädja till biståndsministern att hon ger detta tysta, inte särskilt väl redovisade arbete inom utrikesdepartementet en sådan inriktning att det stämmer med grunderna för svensk utrikespolitik.

Herr talman! Jag kan försäkra Margaretha af Ugglas och andra att vi inte på något sätt tänker överge den humanitära linjen i svensk biståndspolitik. För oss är det självklart att vi skall förbli den linjen trogna. Jag har också i mitt svar sagt att det inte rör sig om vare sig krigsmateriel till eller militärt samarbete med Mogambique. Eftersom situationen är så allvarlig i Mogambique behöver vi överväga vad vi ytterligare kan göra för att förvissa oss om att biståndsinsatser verkligen kommer fram och inte går till spillo. Som jag nämnde i svaret pågår sådana resonemang även i många andra länder. Margaretha af Ugglas tar särskilt upp EG. Inom EG förs det diskussioner om skydd till biståndsprojekt. Vi diskuterar också fortlöpande denna fråga med de andra nordiska länderna. I Arusha diskuterade jag med EG:s biståndschef om just dessa problem. Det förs inom EG likartade resonemang som de vi för i Sverige. Vi är alltså inte unika. För övrigt vet vi att en del andra länder redan har fattat beslut i frågan, t.ex. Storbritannien och Spanien. I Canada överväger regeringen dessa frågor. Samväldesländernas utrikeskommitté håller på att utreda hur Mogambiques säkerhetsbehov bättre skall kunna tillgodoses. Sverige är således inte unikt, utan det är många länder som tänker i dessa banor. Det vore litet grand att sticka huvudet i busken att över huvud taget inte beröra och analysera denna fråga. Inom departementet arbetar vi med detta, men vi har inte fattat beslut ännu. När vi kommer i en beslutssituation, kommer vi givetvis att kontakta de organ som då behöver kontaktas — i första hand SIDA naturligtvis. Om beslutet innebär en verklig förändring av svensk biståndspolitik måste riksdagen självfallet kopplas in. Men jag förutser inte någon sådan förändring. Jag håller med om att FN borde göra mer, även om det redan gjorts en del. FN:s generalsekreterare anordnade förra året ett särskilt möte om Mogambiques behov av katastrofbistånd. Numera finns det en särskild samordnare för FN-insatserna. FN:s fackorgan arbetar med olika katastrofinsatser, varvid säkerhetsaspekterna beaktas. Den internationellt respekterade Maurice Strong har på den svenska regeringens uppdrag gjort en utvärdering av samordningen av de internationella katastrofinsatserna i Mogambique. En av Strongs viktigaste slutsatser var att biståndsgivarna borde överväga möjligheten att lämna ”non-lethal aid” till Mogambique. Förutom att FN borde kunna göra mera i detta avseende, krävs ytterligare internationella ansträngningar för att uppmärksamma det allvarliga läget i Mogambique, främja bilateralt bistånd och föreslå lämpliga internationella insatser. Med tanke på de resonemang som pågår inom olika länder tror jag att vi så småningom kommer att nå målet. Jag är litet förvånad över att Margaretha af Ugglas inte vill att vi i Sverige ens skall beröra denna fråga.
Herr talman! Jag menar att vi inte bör lämna en av huvudprinciperna i svensk biståndspolitik och svensk utrikespolitik över huvud taget, nämligen en humanitär inriktning när vi försöker hjälpa andra länder. Lena Hjelm-Wallén ger riksdagen i dag ett dubbelt budskap. Dels säger hon att det inte förestår någon förändring av svensk biståndspolitik, dels säger hon att någonting nytt håller på att beredas. Vidare säger hon att vi inte är unika, andra länder arbetar också med denna fråga. Hon har själv i tidningsartiklar talat om gråzonsbistånd. Här införs ett intressant, nytt begrepp — detta kan vara av intresse också för försvarsministern, som är närvarande i kammaren. Statsrådet talar om ett säkerhetsinriktat bistånd. Det står inte ett ord om något säkerhetsinriktat bistånd i den budgetproposition som är förelagd riksdagen. Jag konstaterar att riksdagen inte har fått några besked om detta arbete, som tydligen i all tysthet försiggår i utrikesdepartementet. Jag är glad över att höra, att även om det är SIDA som först skall kopplas in, så kan det hända att riksdagen så småningom får besked på dessa väsentliga punkter — det kan också herr talman notera. Detta är djupt allvarligt, Lena Hjelm-Wallén. Sverige är inte något annat land — Sverige är Sverige. Jag trodde att vi var ganska ense om att Sverige är ett alliansfritt land och ett land som håller på folkrätten och humanitära principer. Vi har vår egen utrikespolitik och biståndspolitik. Det är vår egen politik som vi skall ställa upp för och försvara. Jag vill uppmana biståndsministern att läsa utrikesministerns inlägg i debatten om Mellanösternfrågan, där han slår fast ett antal viktiga principer för svensk utrikespolitik.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 Denna princip förutsätter att de olika parterna i en konflikt är beredda att tala med varandra.” Den rätta vägen för Sverige är inte att förse den ena parten i en konflikt med militära förnödenheter — detta gäller oavsett av vilket slag dessa än må vara. Den rätta vägen för Sverige är att verka för nationell försoning och hjälpa de lidande människorna.
Herr talman! Det tycks som om Margaretha af Ugglas vet vad vi i utrikesdepartementet och regeringen kommer fram till redan innan vi har tagit ställning. Jag har ju här gjort klart att vi analyserar frågan och ännu inte är färdiga för något ställningstagande. Eftersom vi än så länge inte har något förslag, kan vi inte inbjuda riksdagen att ta ställning. Man måste ändå hålla på formerna i detta arbete, och det bör också Margaretha af Ugglas göra. Jag är nästan litet ledsen över att behöva säga att det nog är först när man har insikten om det fruktansvärda som pågår i Mogambique -— RNM banditernas meningslösa dödande och fruktansvärda förödelse — som man förstår att något mer än vad vi hittills har gjort måste göras. Vi kan inte bara se på, när så mycket av utvecklingsansträngningar går till spillo. När vi så småningom fattar beslut i den här frågan, kommer vi att hålla fast vid principer om folkrätten, det humanitära biståndet och de allmänna riktlinjerna för svensk biståndspolitik. När vi kommer till litet mer konkreta ställningstaganden, hoppas jag att Margaretha af Ugglas också skall förstå detta litet bättre.
Herr talman! Förödelsen är svår och lidandet är stort också i Etiopien, Angola och Afghanistan, biståndsministern. Skall vi ge säkerhetsinriktat gråzonsbistånd också till dessa länder? Skall vi inte i stället försöka hjälpa med humanitärt bistånd? Var det någon vidare hjälp för svenskarna i Angola att de åkte i militärkonvoj? Jag håller med biståndsministern om att jag vet väldigt litet om vad som försiggår i utrikesdepartementet. Men jag läser tidningar och har kunnat notera att de nordiska utrikesministrarna har informerats och blivit tillfrågade, att SADCC-representanter får diskutera dessa frågor men inte Sveriges riksdag. Detta tycker jag är allvarligt.
Herr talman! Jag vill bara konstatera att den svenska regeringen anser att Mogambiques situation är helt unik, med en förödelse och en aggression som den Sydafrikastödda RNM-gerillan svarar för i detta land. Det är en unik situation som kräver unika åtgärder.

Herr talman! Gunnar Hökmark har i en fråga till mig hävdat att regeringen i samband med överbefälhavarens rapport om ubåtskränkningarna tillsatte en egen analysgrupp med uppgift att granska och analysera rapportens innehåll. Han har frågat vilka direktiv denna grupp hade och vilka särskilda kriterier för sin analys den hade att använda som motiverade en värdering av rapportens material vid sidan av den som gjordes av överbefälhavaren. Jag har nyligen besvarat en fråga med likartat innehåll som Olle Aulin ställt. Som jag förklarade för Aulin fick tre tjänstemän i regeringskansliet i uppdrag att ta del av det underlag på vilket överbefälhavarens rapport grundades. Detta skedde på förslag av överbefälhavaren. Syftet var att förbereda regeringens mottagande av rapporten. Tjänstemännen gavs inga instruktioner att använda några speciella kriterier för sitt arbete. När tjänstemännen slutfört sitt uppdrag redovisade de sina synpunkter för regeringen, och på regeringens uppdrag lämnade de därefter samma redovisning till de borgerliga partiernas ledare.

Herr talman! Först vill jag be att få tacka försvarsministern för svaret på min interpellation. Den avsåg inte att ifrågasätta regeringens rätt eller det lämpliga i att låta en analysgrupp ur regeringskansliet förbereda regeringens mottagande av ÖB:s rapport. Tvärtom motiverar frågans natur att regeringen låter göra en sådan beredning. Däremot vill jag hävda att det hade varit lämpligt både gentemot svenska folket och för regeringens eget agerande, om man hade preciserat och definierat utifrån vilka utgångspunkter denna granskning skulle göras. Såvida inte regeringens analysgrupp skulle stå för någon övergranskning, kan dess syfte knappast ha varit att avgöra vad som var rätt eller fel i ÖB:s rapport. Den kompetensen hade den ju heller inte. Däremot syftade den rimligtvis till att analysera vad som i ÖB:s rapport eventuellt kunde ge anledning till eller ställa krav på politiskt agerande i en viss situation. Dess uppgift måste därför ha varit att pröva bevisvärdet i rapportens olika delar och rensa undan osäkerhet i resonemang och enskildheter snarare än att ge en så sannolik och fullständig bild av kränkningarna som möjligt är. Det är på grund av detta som det inte är rimligt att hävda att regeringens analysgrupp ger en bättre bild av ubåtskränkningarnas omfattning än ÖB:s rapport. Det måste snarare t.o.m. vara tvärtom. Utan kvalificerade antaganden och väl underbyggda hypoteser får man en minimalistisk bild, som inte kan utgöra någon rimlig grund vare sig för den försvarspolitiska debatten eller för den militära planeringen. Skulle vi t.ex. basera vår säkerhetspolitik enbart på de angreppsförberedelser vi har bevis för, skulle den vara baserad på en urusel bild av den verklighet vi lever i. Därför är Roine Carlssons agerande oroande. Han använder i sina resonemang regeringsgruppens analys som om det är denna som ger den sanna och fullständiga bilden av ubåtskränkningarnas omfattning. Det skapar osäkerhet om vad han själv anser. På samma gång som det enbart finns anledning att agera utrikespolitiskt på det man har en fullständig säkerhet om, vore det angeläget om regeringen som sin grund för försvarsdebatten redovisade den bild som man rimligtvis kan skapa sig med skäliga antaganden. Det är nämligen den bilden vår försvarspolitik måste bygga på. I Storlien nyligen gav försvarsministern emellertid en minimalistisk bild av kränkningarna genom att hävda att det är svårt att säga något bestämt om omfattningen av kränkningarna och att det inte gått att säkra bevis för nationalitet. Det kan säkert hävdas, men den viktiga frågeställningen blir likväl: Har regeringen och försvarsministern över huvud taget ingen uppfattning om i vilken omfattning dessa kränkningar förekommer? Om han inte har det måste man ifrågasätta om han egentligen tror på att det förekommer kränkningar, om han litar på de militära myndigheterna. Tyvärr finns det flera skäl till dessa ifrågasättanden. Trots att det nu är snart sju år sedan Sverige väcktes av att det stod en sovjetisk ubåt på grund i Blekinge har ubåtsskyddet ännu inte fått någon rimlig styrka. På försvarsministerns uppdrag utreds nu en omorganisation av bl.a. armén, vilket inte innebär något annat än den kraftigaste nedrustningen sedan 1925. Det tyder inte på att Roine Carlsson tar det hot som ubåtskränkningarna innebär på allvar. I den ytterligt väl ansedda tidskriften Economists nyhetsbrev Foreign Report kunde man nyligen läsa att Roine Carlsson i sällskap med sina nordiska kolleger hade skämtat bort försvarsledningens rapporter och ubåtskränkningarna. Roine Carlsson har givetvis, som sig bör, dementerat detta. Men såvida det inte rör sig om en ren konspiration måste det rimligen finnas någon grund för det som skrivits. Vad som minskar tilltron till Roine Carlssons dementi är att han tidigare visat att han inte drar sig för omdömeslösa skämt om marinen. Oavsett vad han exakt har sagt vid detta tillfälle står en sak helt klar: Sveriges försvarsminister måste i alla situationer — inte minst när han äter middag med andra länders försvarsministrar — yttra sig om ubåtskränkningar naså, att det inte finns minsta tvivel om den svenska regeringens uppfattning i denna fråga. I denna del har uppenbarligen Roine Carlsson inte hållit måttet. Det som gör det berättigat med misstro mot försvarsministerns dementier är att han, månaden efter sin sammankomst med de nordiska försvarsministrarna, blev informerad av sin sakkunnige Nils Sköld att denne i en intervju skulle komma att hävda att Sveriges ubåtspolitik och den tidigare protesten till Sovjetunionen bygger på osäker grund och grundläggande tankefel. Såvitt vi vet hade Roine Carlsson inga invändningar mot att en av hans närmaste tjänstemän på detta vis sökte desavouera regeringens politik i denna utomordentligt viktiga fråga. Därför är det befogat med misstro till försvarsministerns dementier efter hans danska middag. Därför är det befogat att här i dag be att få veta vad Roine Carlsson sade till Nils Sköld. Det finns i allra högsta grad anledning att till försvarsministern ställa frågan vad han anser om den bild av kränkningar nas omfattning som ÖB redovisat och om han anser att det mönster som ÖB-rapporten redovisar ger en lämplig grund för svensk försvarspolitisk debatt.

Herr talman! Det som interpellationen handlar om har jag ju beskrivit, och det som hände är ett exempel på ett noggrant beredningsförfarande. Att det hela fick just denna form berodde bl.a. på önskemål från överbefälhavaren. Med ett så omfattande underlag som det här var fråga om och mot bakgrund av ett bedömt behov att regeringen omedelbart efter överbefälhavarens rapport skulle kommentera denna, är det både naturligt och riktigt att regeringen vid sin beredning noga går igenom grundmaterialet. Jag kan försäkra Gunnar Hökmark att det inte är anmärkningsvärt att regeringen eller regeringskansliets tjänstemän gör på detta sätt. Både jag själv och flera medarbetare har vid olika tillfällen fått föredragningar såväl av överbefälhavaren och försvarsstabschefen som av olika deltagare i analysgruppen. Jag och mina medarbetare har också på ort och ställe på fartyg, i analyscentraler och på minstationer diskuterat igenom dessa frågor med personalen. Herr talman! Interpellationen gällde analysen av ÖB:s rapport om ubåtskränkningarna. Jag kan förstå att herr Hökmark har svårt att ta till sig den redovisning som är lämnad i svaret och far ut på andra områden, som interpellationen icke på något sätt handlar om. Jag vill, herr talman, stillsamt bara kommentera detta med följande ord. Det som Gunnar Hökmark påpekat och tar upp blir inte sannare bara för att Gunnar Hökmark tror sig veta vad som har förevarit. Jag har deltagit i sammanträdena och torde därmed ha litet större möjligheter än både de personer som står bakom den här utländska pamfletten och Gunnar Hökmark att bedöma vad som har förevarit.
Herr talman! Försvarsministerns inlägg nyss visar på vådan av att ha färdigskrivna inlägg i kammaren. Jag ifrågasatte inte det lämpliga i att regeringen tillsatte en egen analysgrupp. Den diskussion som jag tycker det är viktigt att föra gäller vilken roll man vill tilldela regeringens analysgrupp och vilken bild man vill ge av de resultat som gruppen kom fram till resp. vad ÖB-rapporten pekar på. Jag vill framhålla att det är rätt så viktigt att även regeringen för svenska folket redovisar sin syn på i vilken omfattning ubåtskränkningarna förekommer och vilket mönster man tycker sig se. Och då räcker det inte med en minimalistisk bild, som enbart bygger på det man har ovedersägliga bevis på, utan det måste vara rimligt att begära att man skall komma med kvalificerade antaganden och väl underbyggda hypoteser. Annars skulle vi över huvud taget inte ha någon grund för ett försvar, för allting kan inte bevisas. Den andra delen av frågeställningen hänger i högsta grad samman med vilken bild man vill ge av ubåtskränkningarnas omfattning och deras mönster. Det är nämligen så att Roine Carlssons företrädare när det gäller ubåtsmiddagar, Lennart Bodström, dementerade även han. Och det är så att Roine Carlsson genom att han blev informerad av Nils Sköld i praktiken accepterade budskapet i Nils Skölds brev dagen innan ubåtsrapporten publicerades. Detta har i allra högsta grad att göra med vilken roll man vill tilldela dessa olika analysgrupper och den bild som därmed skapas av ubåtskränkningarna. Man kan konstatera att Roine Carlsson genom sitt agerande inte skapar en trovärdighet för den svenska ubåtsskyddspolitiken. Det finns ändå bara ett entydigt sätt att göra klart för svenska folket och omvärlden att man tar kränkningarna på allvar, och det är att man tillför försvaret sådana resurser som försvaret anser sig behöva för att kunna hejda ubåtskränkningarna. Därför hänger kanske den svenska säkerhetspolitikens trovärdighet inte så mycket på Roine Carlssons dementier, utan mera på vad regeringen faktiskt gör när överbefälhavaren på måndag presenterar sin rapport om det framtida ubåtsskyddet.

Herr talman! Jag vill för herr Hökmarks ytterligare begrundande belysa följande. Överbefälhavarens rapport förelåg i sin helhet redan innan regeringskansliets tjänstemän påbörjade arbetet. Och ÖB har framhållit att inga slutsatser eller siffror ändrades efter den s.k. beredningsgruppens diskussioner med analysgruppen. Jag har tidigare offentligt redovisat hur regeringen ser på sådana här frågor. Hökmark borde, med all önskvärd tydlighet, vara förtrogen med den saken, om han nu har tagit del av materialet. När det gäller Nils Sköld har Hökmark här i riksdagen ställt en fråga till mig, och jag har redovisat vad som gäller i det sammanhanget. Låt mig slutligen, herr talman, säga följande: Det oroar mig inte särskilt mycket om Hökmark är litet tveksam beträffande min trovärdighet i egenskap av försvarsminister. Jag är nämligen i den situationen, herr Hökmark, att jag inte behöver övertyga Hökmark om min trovärdighet. Det är helt andra faktorer som påverkar saken, och jag tar det rätt så lugnt på den punkten. Jag känner mig alltså inte det minsta orolig, om herr Hökmark tvivlar på mina uppgifter.
Herr talman! Jag tror nog att Roine Carlsson skulle göra klokt i att litet mer ta på allvar även vad oppositionspolitiker och andra utanför regeringskretsen tycker och tänker. Det är faktiskt ganska viktigt att en försvarsminister i alla lägen agerar så att han inger förtroende — inte bara hos det egna partiet utan även hos andra. När det gäller den svenska säkerhetspolitikens trovärdighet kan man inte säga att det är någon särskilt stor triumf att detta i internationella massmedia framställs som om försvarsministern inte tror på den svenska försvarsledningen och de kränkningar som ubåtshotet innebär. Det är möjligt att Roine Carlsson inte öppet har skämtat om detta. Men vad man klart kan säga är att han inte har agerat så, att omvärlden fullt och fast tror på vad han officiellt deklarerar. Det är en avgörande brist. Sedan till en annan fråga, herr talman, nämligen frågan om vad den här debatten handlar om. Jag har inte på något sätt ifrågasatt regeringens tillsättande av en analysgrupp. Jag har heller inte hävdat att man ändrat någonting i ÖB-rapporten. Däremot har jag sagt att det är viktigt att regeringen redovisar en bedömning av det mönster som gäller för de här kränkningarna. Jag ställde en fråga som det i allra högsta grad hade varit rimligt att Roine Carlsson svarat på. Jag frågade nämligen om han anser att det mönster som ÖB-rapporten redovisar ger en lämplig grund för svensk försvarspolitisk debatt. Den frågan har försvarsministern inte svarat på, och han har inte heller tidigare — det framgår av hans agerande — gett något svar på den frågan. I det tal som försvarsministern höll i Storlien sade han enbart att det var osäkert i vilken omfattning dessa kränkningar förekommer. Det är den minimalistiska bilden och den är inte bra för den svenska försvarspolitiska debatten, därför att denna behöver en gemensam grund och därför att den måste bygga på kvalificerade antaganden och väl underbyggda hypoteser. Det är således av intresse vad en försvarsminister säger och anser om den omfattning och det mönster som utpekas i ÖB-rapporten. Den saken vill Roine Carlsson inte uttala sig om här kammaren.

Herr talman! Efter vår beredning kom vi ju fram till samma uppfattning som överbefälhavaren, att kränkningar har förekommit och att nationaliteten inte kunde bestämmas. Jag tycker att det är viktigt att återigen slå fast detta. Slutligen, herr talman! Det är väl egentligen icke den svenska säkerhetspolitiken som har trovärdighetsbekymmer, utan det är i stället moderaten Hökmark och några till som har sådana bekymmer.

Herr talman! Göte Jonsson har ställt följande fyra frågor till mig om ålderdomshemmen: —- Vilken är regeringens uppfattning om ålderdomshemmens framtid som alternativ i åldringsvården? — Hur ser utvecklingen av ålderdomshemsplatser i landet ut, och hur långt skall platsminskningen kunna fortgå? 23 — Avser regeringen ingripa på något sätt? —- Vilka omedelbara åtgärder avser regeringen att vidtaga, och vad är målsättningen med dessa? Ulla Tillander har frågat mig om regeringen ämnar ändra reglerna för statsbidrag till äldreomsorgen så att också ålderdomshemmen får statsbidrag till sina personalkostnader. Jag besvarar båda interpellationerna i ett sammanhang. Med anledning av regeringens proposition om förbättrade boendeförhållanden för gamla, handikappade och långvarigt sjuka beslöt riksdagen år 1985 att alla människor oberoende av vårdbehov skall ha rätt till en bostad med god tillgänglighet och till stöd och hjälp i bostaden. Då aktualiserades även frågan om ålderdomshemmens framtid. Samtliga riksdagspartier var eniga om att det även i framtiden behövs en mellanform mellan å ena sidan eget boende/serviceboende och långtidssjukvård.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 Om det inte finns byggnadstekniska hinder skall bostaden även ha eget entréutrymme. En förutsättning för att statliga lån skall lämnas är också att den enskilde har hyreskontrakt av normalt slag. Om dessa villkor uppfylls vid ombyggnad av ålderdomshem lämnas således lån med räntesubventioner. Sedan flera år tillbaka har reglerna för statliga bostadslån varit samordnade med de regler som gäller för statsbidrag till den sociala hemhjälpen och för statsbidrag till de kommunala bostadstilläggen. Det betyder att i de fall en anläggning uppfyller de krav som ställs för räntebidrag lämnas även den andra formen av statligt stöd. Ytterligare villkor för att statsbidrag skall utgå till den sociala hemhjälpen är dock att den boende skall kunna utnyttja tjänster efter behov och betala för enbart dessa tjänster. Om dessa villkor uppfylls förbättras alltså kommunens finansiella läge avsevärt jämfört med förhållandet före ombyggnaden. Det är därför inte riktigt att nuvarande statsbidragsbestämmelser försvårar, eller rent av omintetgör, ombyggnad och förbättring av ålderdomshem. Jag vill också erinra om att cirka en fjärdedel av statsbidraget till social hemhjälp kan användas till exempelvis driften av ålderdomshem, medan återstoden är avsedd för en utveckling av hemtjänsten där behoven är mycket stora. Jag har vid upprepade tillfällen i den här kammaren och i andra sammanhang hävdat att ålderdomshemmen fyller en viktig funktion i dagens äldreomsorg och att de kommer att behövas även i framtiden. Det är angeläget att boendestandarden på hemmen förbättras och att minimistandarden stegvis höjs till den nivå som riksdagen angav i våras. Det är också viktigt att de boende får besittningsskydd på sin egen bostad. Vid ombyggnad av hemmen är det angeläget att inte de kvaliteter i form av trygghet och gemenskap som ålderdomshemmet kan erbjuda går förlorade. Ombyggnad av ålderdomshem måste genomföras varsamt och i nära samråd med de boende. Socialstyrelsen och bostadsstyrelsen har nyligen, på regeringens uppdrag, kartlagt utvecklingen under senare år i fråga om gruppbostäder, servicebostäder och ålderdomshem. Kommunernas planer på området för de kommande två åren har också redovisats. Kartläggningen visar att ålderdomshemmen är den vanligaste boendeformen för äldre som inte bor i egna bostäder. Mellan åren 1980 och 1987 minskade antalet platser i ålderdomshem med 11 300, från 58 100 till 46 800. Närmare hälften av de platser som inte längre redovisas som ålderdomshemsplatser har byggts om till servicebostäder. Under samma period ökade antalet servicebostäder med 19 700, till 39 600. Detta innebär en avsevärd nettoökning av bostäder för personer som inte längre kan eller vill bo kvar i sin egen bostad. Många ålderdomshem har otillfredsställande boendestandard. Därför fortsätter kommunerna ombyggnaden av ålderdomshemmen. Kommunerna planerar att minska antalet platser på ålderdomshem med 6 700 under åren 1988 och 1989. Av dessa kommer över 70 > helt eller delvis att byggas om till servicebostäder. Kommunernas planer visar en fortsatt kraftig ökning av antalet servicebostäder, drygt 10 000 planeras komma till under åren 1988 och 1989. Kommunernas planer visar även på en mycket kraftig ökning av antalet gruppbostäder. Sammanfattningsvis innebär detta att det inte pågår någon minskning, utan en ökning, av antalet platser i särskilda boendeformer för äldre. Dessutom sker en utveckling mot bättre boendestandard genom att anläggningar med bristfällig standard byggs om eller ersätts med bostäder av bättre kvalitet. Förutsatt att detta sker med varsamhet och i samråd med de berörda äldre är det en positiv utveckling. På många håll i landet finns ett nära samarbete mellan kommun och landsting vid ombyggnad av ålderdomshem eller vid nybyggnad av servicebostäder. Boendet och vården utformas så, att även äldre som har stora behov av vård och tillsyn kan bo i servicebostäderna. För att äldre människor skall få möjligheter att välja vilken form av service och vård de vill ha behövs alternativ inom äldreomsorgen. Det behövs gruppbostäder, servicebostäder av olika slag och ålderdomshem. På sikt bör samtliga dessa boendeformer kunna erbjuda en rimlig boendestandard och tillgång till omfattande service och vård dygnet runt, så att den gamla människan kan känna sig trygg och säker utan att ge avkall på sin integritet. Regeringen har för avsikt att under innevarande riksmöte lägga fram en äldrepolitisk proposition. I den kommer regeringen att redovisa sin bedömning av den nuvarande utvecklingen och lämna förslag till åtgärder för att främja en fortsatt positiv utveckling inom äldreomsorgen. I det sammanhanget kommer regeringen också att redovisa sin inställning vad gäller statsbidragens utformning.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Lindqvist för svaret, men jag måste samtidigt säga att jag inte är nöjd. Fortfarande råder det oklarhet i fråga om synen på ålderdomshemmen och innehållet i vården beträffande ålderdomshemsformen som sådan. Jag bad biträdande socialministern att lägga papperen på bordet så snabbt som möjligt i fråga om regeringens syn på ålderdomshemmen. Han föredrar dock att vänta och presentera en proposition i slutet av vårriksdagen, vilket innebär att vi inte hinner behandla den under vårriksdagen. Jag tycker att det är mycket beklagligt, eftersom det innebär att viktiga sakfrågor utifrån regeringens bedömning inte kommer att behandlas i kammaren under vårriksdagen. Däremot har vi en rad borgerliga motioner som kommer upp till behandling. Hur långt är regeringen beredd att låta utvecklingen fortgå? Biträdande socialministern svarar att han tycker att utvecklingen är positiv. Jag har en annan uppfattning än socialministern på den punkten. Jag frågade vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att stoppa den snabba avvecklingen av ålderdomshemsplatser. Biträdande socialministern har inget svar på den frågan. Jag får väl tyda hans svar så, att han tycker att också den snabba avvecklingen är positiv. Herr talman! Om vi ser litet grand bakåt i tiden när det gäller socialdemokraternas syn på ålderdomshemmen, är det helt klart att man från regeringspartiets sida har varit negativ till ålderdomshemmen som vårdform. I socialutskottets betänkande 1985/86:11 citerade majoriteten ett tidigare ställningstagande: ”Övergångsvis måste man dock räkna med att det fortfarande kommer att behövas anläggningar inom äldreomsorgen där helinackordering och tillsyn kan ges på ungefär samma sätt som på ålderdomshemmen.” År 1986 såg man ålderdomshemmen som en övergångslösning. Statssekreteraren i socialdepartementet uttalade på hösten 1986: Om det längre fram skulle visa sig att den fullständiga avvecklingen av det varaktiga boendet vid institutioner inte kan eller bör genomföras får vi naturligtvis modifiera målsättningen. Min fråga blir: Är det den målsättningen som man nu håller på att modifiera i socialdepartementet? Herr talman! Jag har ställt mina frågor bl.a. mot bakgrund av två viktiga hänsynstaganden. Det första gäller synen på de gamla som i dag vårdas på våra ålderdomshem. Gamla människor lider i dag — de lider av osäkerhet och otrygghet inför framtiden. Det gäller praktiskt taget hela landet. Ett hot mot ålderdomshemmen vilar mer eller mindre latent över hela landet, beroende på osäkerheten när det gäller framtida direktiv från regeringen. Det är faktiskt något av ett nödrop som går ut över landet från många gamla människor vid våra ålderdomshem. Detta kan vi inte stillatigande åse, utan vi måste snabbt vara beredda att ge dessa människor ett besked. Det andra är det faktum att avvecklingen nu går snabbare än vad som förespeglades i budgetpropositionen. Där anges att 11 300 platser vid ålderdomshem försvann mellan 1980 och 1987. Det motsvarar att det försvann fyra platser per dag. Nu har det framkommit att man under 1988/89 räknar med att det skall försvinna 6 700 platser. Det innebär att nio platser per dag försvinner vid våra svenska ålderdomshem. Det är mer än en fördubbling av nedläggningstakten. Bengt Lindqvist hänvisar till att antalet platser ökar när det gäller särskilda boendeformer för äldre. Ja, det vore väl ynkligt om också utbyggnaden av servicebostäder skulle minska. Men frågan är hur man från regeringens sida ser på boendet i ålderdomshem. Det viktiga är ju inte enbart boendet utan även tryggheten i vårdformen. Det är tryggheten i boendet som moderata samlingspartiet och även andra borgerliga partier har lagt stor vikt vid. Man skulle kunna säga att när det brinner i knuten på ålderdomshemmet, då ger Bengt Lindqvist brandkåren permission eller semester. Nedläggningen går ju snabbare än vad regeringen tydligen beräknade när den lade fram sin budgetproposition. Nästa fråga gäller hemtjänsten och bidraget till denna. I budgetpropositionen står det att om man har byggt om ålderdomshem i enlighet med bostadsfinansieringslagen, så skall man få statsbidrag till hemtjänsten vid ålderdomshemmen. Jag trodde att detta innebar att man skulle få statsbidrag om man drev ålderdomshem enligt den gamla formen med helinackordering. Men när man granskar detta något ytterligare, visar det sig att förutsättningen för att få statsbidrag till ålderdomshem efter ombyggnad är att de drivs på samma sätt som servicehusen. Då är det ju ingen som helst vits med det hela. Också på den punkten tycker jag att det är märkligt att regeringen ”mörkar” när det gäller frågan om ålderdomshemmen. Är socialdemokratin beredd att under vårsessionen biträda borgerliga motioner med förslag om ett neutralt statsbidrag, så att ålderdomshemmen kan fortleva på samma grunder som servicehusen?

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Det är något underligt med denna debatt. Om man lyssnar till Bengt Lindqvists svar får man uppfattningen att vi skulle vara överens och att allting skulle vara frid och fröjd. Men det finns ett annat svar på frågan om regeringens inställning till ålderdomshemmen, och det är otvetydigt. Det framgår av statistiken över nedlagda ålderdomshem. Detta resultat av regeringens politik är avläsbart överallt i landet. Man skär inte ned på ålderdomshemmen med mer än 20 96 på en relativt kort tid utan att människor runt om i landet drar sina egna slutsatser av regeringens politik på området. En annan slutsats är möjligen att regeringen har velat men misslyckats. Jag antar att statsrådet Lindqvist i olika sammanhang ute i landet får frågan om regeringens inställning till ålderdomshemmen. Om människor ute i landet serveras samma svar som vi här har fått är det inte alls konstigt om folk ser frågande och förvånade ut. Regeringen säger sig vara för ålderdomshem. Men samtidigt läggs ålderdomshem ned som aldrig förr, trots att det alltså är omvittnat att människor vill ha dem kvar. Slutsatsen blir: Politik, det är svårt det. Här är något som inte stämmer. Man säger ett och gör ett annat. Bengt Lindqvist får nog finna sig i att människor tvivlar på försäkringarna. Statsrådet säger att regeringens inställning skall presenteras senare i vår — i likhet med Göte Jonsson beklagar jag att propositionen kommer så sent på våren. Bengt Lindqvists svar ger i alla fall en antydan om att också han anser att det här fattas något, att något måste läggas till. Det är just detta som vi i centern hela tiden har efterlyst. När statsrådet berömmer sig av att vi är överens i riksdagen, motsägs det inte bara av oss som är i opposition utan även av verkligheten själv, som är mätbar och dokumenterbar i siffror, och det motsägs faktiskt också av Bengt Lindqvist själv. Av detta med att regeringens ståndpunkt skall presenteras först i vår framgår att regeringens inställning hittills har varit minst sagt oklar. Regeringens inställning måste helt enkelt preciseras och klarläggas. Det skulle välkomnas, för allt är bättre än ovissheten. Jag vill upprepa den fråga till biträdande socialministern som striden år efter år har gällt: Kommer statsbidrag att beviljas till personal på ålderdomshem? För ungefär ett år sedan diskuterades frågan i socialutskottet — för vilken gång i ordningen vet jag inte — med anledning av motioner från bl.a. oss i centerpartiet. Då höll vi på att uppnå politisk majoritet i utskottet, eftersom vpk också stödde kravet på statsbidrag till personalen på ålderdomshem. Vpk utsattes emellertid för operation övertalning från socialdemokraternas sida och lät sig övertalas efter flera bordläggningar. Socialdemokraterna vann en stor seger, men det var en pyrrusseger. Regeringen vann visserligen — förlorare var det viktiga inslag i äldreomsorgen som ålderdomshemmen utgör. Nu hör jag invändningen: Kan centern verkligen acceptera att man behåller gamla nedslitna ålderdomshem? Naturligtvis inte, men vi tror på förnyelse och successiva förbättringar av ålderdomshemmen. Det skulle vara självklara åtgärder i kommunerna, om ålderdomshemmen fick samma rättvisa behandling som andra vårdformer. Nu ställer man på ett fyrkantigt byråkratspråk centralt dikterade krav som villkor för att statsbidrag skall utgå. Om man hade gett det sunda förnuftet och omtänksamheten en riktig chans, hade inte fina miljöer, inventarier, möbler och det ogripbara som kallas atmosfär behövt slås sönder, utan det hade kunnat bevaras och inordnas i en successiv förbättring, dikterad av pietet och kontinuitet. Det är stor skada att regeringen framhärdar i sin, som vi i centern tycker, okloka tro att det måste vara helt nytt för att vara fräscht och att det måste ha en alldeles bestämd storlek för att vara trivsamt. Det är också beklagligt att vpk förra året inte höll fast vid den övertygelse som man hade nått fram till i denna viktiga fråga utan gav sig in på en köpslagan med socialdemokraterna. Tydligen är oviljan att bidra till en borgerlig seger i en sådan här för de äldre viktig fråga starkare än viljan att för de äldres bästa slå vakt om ålderdomshemmen. Jag upprepar min fråga till statsrådet: Kommer statsbidrag att beviljas till driften av ålderdomshem, alltså till personalkostnaderna? Jag frågar därför att om det är så att regeringen har ändrat sig och kommer att föreslå nya regler, så vore det viktigt att snabbt få besked. Då skulle nämligen kommunerna redan nu kunna inrikta sin planering, så att ålderdomshemmen kan bevaras.

Herr talman! Det är en vacker, idylliserande bild som Bengt Lindqvist tecknar av äldreomsorgen. Det mesta verkar fungera väl i den bästa av världar. Men det är inte så som människorna i Sverige upplever tillståndet. Man behöver bara öppna en tidning, tala med äldre människor eller tala med deras barn för att få klart för sig att många ser stora problem inom äldreomsorgen i dag. Vi vet att det finns köer till servicehus, köer till ålderdomshem, köer till långvårdskliniker. Vi vet att många akutmottagningar är igenproppade av patienter som inte kan få plats på annat håll. Det går självfallet att säga, som Bengt Lindqvist gör, att på många håll fungerar samarbetet mellan kommuner och landsting väl. Man kan också vända på den satsen och säga att på många håll fungerar det samarbetet inte alls särskilt väl. Kommuner och landsting blockerar varandra på ett sätt som regeringen inte har lyckats häva. Vi vet att det råder stor oro över personalläget både bland dem som är ansvariga för äldreomsorgen inom kommuner och landsting och bland de gamla själva, som helt enkelt upplever hur svårt det är att få tag på personal till viktiga funktioner. Tillståndet på det här området är verkligen inte så ljust som det tecknas i biträdande socialministerns svar. Bengt Lindqvist säger att det råder stor enighet i riksdagen. Jag skulle vilja påstå att det inte ens råder enighet inom hans eget parti. Annars hade vi inte fått vara med om en så turbulent utveckling i synen på ålderdomshemmen som vi har kunnat se de senaste åren. Det har inte gått mer än ett år sedan vi från den socialdemokratiska partistyrelsen fick en programskrift som talade om att det behövs en avvecklingsplan för institutionerna inom äldreomsorgen, och som institutioner betecknades i den skriften ålderdomshemmen. Alla vet att i många kommuner har socialdemokrater aktivt och ivrigt verkat för total nedläggning av ålderdomshemmen och att den uppfattningen också varit företrädd inom regeringen och regeringskansliet. Vidare råder det i ert parti en stor splittring; ibland tror jag att den splittringen går rakt igenom enskilda personer. I den allmänpolitiska debatt som vi hade för några veckor sedan var ett betydande socialdemokratiskt tema att oppositionen var så splittrad. När det gäller äldreomsorgen skulle jag vilja påstå att det är socialdemokratin som är splittrad, medan däremot oppositionen förefaller enig. Om vi skall kunna bevara goda ålderdomshem är det självklart att de inte får diskrimineras när det gäller statsbidragsbestämmelserna. Men ni har slagit vakt om ett statsbidragssystem som innebär att ni stimulerar kommunerna att lägga ned ålderdomshem; för den service kommunerna ger på ålderdomshem får de inte samma statsbidrag som de får för den service som ges i hemmen. Det är alldeles klart att den politiken på riksplanet har stämt mycket väl överens med den politik på kommunal nivå som många socialdemokrater har velat driva. Vi brukar i riksdagen få propositioner från regeringen, och därefter väcker vi våra motioner. Nu har det på äldreomsorgens område, liksom på många andra områden, blivit tvärtom: oppositionen väcker sina motioner och så småningom kommer regeringen med sina följdpropositioner, där den fångar upp en del av de kloka idéer som finns hos oppositionen. Detta system har drivits mycket långt i år; årets budget innehöll praktiskt taget ingenting på det sociala området, utan allting påstås komma senare under våren. Det är klart att vi med viss spänning väntar på vilka av oppositionens många konstruktiva förslag som regeringen avser att fånga upp. Men — och på den punkten vill jag förena mig med Ulla Tillander och Göte Jonsson — det är en svaghet att regeringen kommer med sina förslag så sent att de inte hinner behandlas av vårriksdagen. Vi kommer alltså under denna vår att kunna ta ställning bara till de förslag som kommer från oppositionen. Därför hoppas jag att vi på den basen skall kunna lägga fast en klok politik på äldreomsorgens område. För detta krävs stöd från socialdemokraterna, och det stödet hoppas jag att ni skall komma att ge. Jag vill emellertid instämma i de frågor som har ställts: När kan vi emotse en ny hållning från socialdemokraternas sida till frågan om servicen vid ålderdomshemmen? Det är enbart genom att lägga grunden för neutrala statsbidragsregler som man kan nå det mål som Bengt Lindqvist själv anger i sitt svar.

Herr talman! Jag upplever den här debatten som mycket tråkig. Här förekommer ett väldigt anklagande, och man återkommer ständigt till att socialdemokraterna inte vill vare sig det ena eller det andra beträffande äldreomsorgen. Vi vet ju att detta är en stor och också besvärlig fråga. De äldre är allt friskare — det vet vi —, men de riktigt gamla bland de äldre blir också allt fler, och ökningen av antalet riktigt gamla kommer att bli stor fram till år 2000. Vi behöver rekrytera ungefär 10 000 nya personer till arbeten inom vården varje år, åtminstone under de närmaste tio åren. Detta är en oerhört stor uppgift vare sig dessa vårdbiträden skall vara verksamma inom den institutionella vården eller inom hemtjänsten. Vi vet att de svåraste personalproblemen för närvarande finns inom hemtjänsten. På detta område utgår statsbidrag per anställd. Det har nyligen ökat med 4 000 kr. till 34 000 kr. per år och anställd. När man nu från borgerligt håll vill göra statsbidraget neutralt, betyder det att man ifrån detta bidrag till hemtjänsten måste plocka bort ungefär 800 milj.kr. De pengarna måste ju på ett eller annat sätt fram i så fall, och frågan är om man då skall minska bidraget till hemtjänsten eller om man skall ta fram de pengarna, som jag säger. Det är emellertid inte gjort i en handvändning. Om man skall öka bidraget så gäller det att plocka fram skatter, och det är framför allt på det kommunala området som detta kommer att ske — om man inte får ett statsbidrag som räcker. Det andra som jag vill säga är att det är en kommunal angelägenhet om man skall lägga ned ålderdomshemmen eller om man skall ordna äldreomsorgen på annat sätt. Jag kommer från en kommun som har borgerlig majoritet. Där finns flera ålderdomshem. Ett ålderdomshem ligger i tätorten, och man har nu i två eller tre år talat om att förvandla detta ålderdomshem till servicehus. Det är alltså den borgerliga majoriteten i socialnämnden som för den politiken. I socialutskottet har vi varit eniga. Jag tycker, och jag har tidigare framfört det i andra sammanhang, att när man har kommit fram till någonting i ett utskott och i riksdagen, skall man sluta med debatten och sluta att anklaga varandra. Det tillhör väl ändå politikens hedersregler? Vi har också varit eniga om — och angelägna om; det vill jag understryka — att ålderdomshemmen behövs som en mellanform mellan det egna boendet och servicehusen å ena sidan och långtidssjukvården å den andra. Vi menade då och menar fortfarande att om man inte har denna mellanform så kan anspråken på platser i långtidsvården bli alltför stora. Och när det gäller långtidsvården utgår som bekant inga statsbidrag för de anställda, så där finns ytterligare en gräns att ta hänsyn till. Om man nu gör som de borgerliga vill, alltså bortser från ekonomin och lämnar ett sådant statsbidrag, vill jag säga att man också bör ställa vissa krav. Frågan är: skall man lämna statsbidrag för anställda vid ålderdomshem som inte uppfyller de mest elementära krav, krav som vi i riksdagen har varit eniga om att ställa oss bakom? Det tycker jag är en fråga som man bör överväga. En annan fråga i samband med detta är att det faktiskt schablonmässigt utgår ett statsbidrag — som nu har ökat från 250 till 400 kr. om jag minns rätt — som kan användas även till ålderdomshemspersonal om man så vill. Det sägs i olika sammanhang att bidraget kan användas fritt. Vi har en besvärlig väg framför oss när det gäller äldreomsorgen, av de anledningar som jag har pekat på tidigare, och vi bör faktiskt hjälpas åt för att klara den situationen för de närmaste tio åren, då vi ju ser en stark ökning av dem som behöver särskild vård. Vi vet att denna vård är ett tungt arbete, och det finns mycket att göra för de anställda också på det området.

Herr talman! Jag trodde att det skulle råda stor glädje här i riksdagen över att det 1987 uppnåddes så stor samstämmighet mellan partierna om hur ålderdomshemsproblemet i Sverige skall lösas. Vi har nämligen tillsammans med socialutskottet lagt grunden till väsentliga förbättringar för att lösa ålderdomshemsfrågan för de äldre i vårt land. Jag hör nu att man är mycket missnöjd: Regeringen sköter sig inte. Det råder oenighet i den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Kommunerna väntar på besked om vad de skall göra. Det är stor skam att det inte kommer något förslag från regeringen förrän fram på vårkanten — det gör ju att Göte Jonsson inte vet hur han skall bete sig inför valet i dessa frågor. Jag tycker inte att Göte Jonsson behöver vara så väldigt skamsen. Han representerar ju ändå ett parti som vill minska statens inkomster med miljarder. Inte finns det väli moderaternas budget några pengar att stoppa in för att åstadkomma en förbättrad åldringsvård? Jag tycker att Göte Jonsson åtminstone litet grand skall koppla ihop moderata samlingspartiets ekono miska förslag i riksdagen med de utgifter som han nu så aktivt pläderar för i ålderdomshemsfrågorna. Herr talman! I bostadsutskottet beslöt vi under mycket stor enighet och i riksdagen beslöt vi under nästan total enighet — den enigheten gällde också Ulla Tillander, Göte Jonsson och Daniel Tarschys — att bostadslån skulle medges för ombyggnad av ålderdomshem. Det är en av de mest grundläggande möjligheterna som riksdagen har skapat för att ge ålderdomshemmen en rejäl chans bland andra serviceformer för de äldre i det svenska samhället. Bostadsutskottet fick medhåll när det gäller dess skrivning till riksdagen om att bostadslån för ombyggnad av ålderdomshem skall utgå, om bostaden efter ombyggnaden består av minst ett rum och kokskåp. Vidare skrev bostadsutskottet: Om inte byggnadstekniska hinder föreligger, bör bostaden ha entréutrymme. I anslutning till vad som nu anförts om lägenheternas utrymmesstandard vill utskottet framhålla vikten av att bostaden ges en sådan storlek att den kan användas även av en rullstolsbunden eller på annat sätt handikappad person. Därefter går bostadsutskottet in på hur den här lägenheten bör se ut. Bostadsutskottet säger: Dock skall som ett minimiregel gälla att det i lägenheterna finns wc och dusch samt minst kokskåp. Bostaden bör ha — som har framgått — entréutrymme, om inte byggnadstekniska hinder finns. Med undantag av några få röster har vi alltså här i kammaren fattat ett i stort sett enhälligt beslut om detta. Det finns här alltså inte någon överensstämmelse med de klagosånger som nu stäms upp i riksdagens talarstol. Jag tycker att det är väldigt märkligt att man gör sådana ansträngningar att försöka förstora de eventuella motsättningar som man ser i fråga om de driftbidrag som ges till de olika formerna av åldringsvård. Diskutera i stället vilka möjligheter som finns när det gäller att försöka komma fram till det neutrala bidrag som Daniel Tarschys efterlyste här i talarstolen! Försök alltså att vara litet konkreta så att ärendet kan föras framåt istället för att försöka vidga motsättningarna. I det avseendet har ni ju nu gjort väldigt stora ansträngningar. Jag medger gärna, herr talman, att den här frågan är ganska svår att hantera. Det förekommer ju i dag en medveten kampanj för att få socialdemokraterna att framstå som motståndare till ålderdomshem. Men i själva verket vill vi ha ett standardlyft beträffande ålderdomshemmen, så att de som bor på ålderdomshem också skall bli delaktiga i den utveckling som sker på bostadsmarknaden i övrigt. Jag vet att det pågår kampanjer av olika slag, också i massmedia. När jag lyssnade på Rapport i svensk TV den 27 december 1987 och i en reportageserie om de äldre plötsligt fick höra att ålderdomshemmen skulle avvecklas var det ett klart besked i ett av de viktigaste massmedierna. Jag gjorde då försök att få TV att ändra uppgiften, men det var meningslöst. När jag dagen efter hörde uppgift nummer två, nämligen att bara de borgerliga partierna ville ge driftbidrag men inte socialdemokraterna och vpk, förstod jag att det är mycket svårt att föra en sanningsenlig och hederlig debatt om ålderdomshemmen.

Herr talman! Det är uppenbarligen mycket svårt att få till stånd en saklig debatt om äldreomsorgen, om dess olika problem och uppgifter framöver. Om det är någon som tänder på knuten på ålderdomshemmen är det Göte Jonsson. Om han ville studera faktaredovisningarna och dra sina slutsatser av dem i stället för att gång på gång förvränga de uppgifter som finns tillgängliga, skulle utgångspunkten för den fortsatta debatten bli bättre. Det är också det underliga med denna debatt, vilket Ulla Tillander underströk, att man inte skulle kunna utgå från de faktiska företeelserna runt omkring OSS. Nej, Daniel Tarschys, jag vill inte idyllisera förhållandena inom äldreomsorgen. Vi står inför verkligt omfattande och svåra uppgifter, som inte skall förnekas. Men de utgörs inte av debatten om ålderdomshemmen. Jag vill sammanfatta de tre problemområdena i orden pengar, personal och huvudmannaskap. Alla som har sysslat med dessa frågor vet att det inte är lätta frågor — i synnerhet inte huvudmannaskapsoch personalfrågorna. Det är också skälet till att regeringen nu, efter äldreberedningens fleråriga utredningsarbete, vill göra ett ordentligt arbete, där vi stämmer av med olika intressen i samhället innan vi lägger fram förslagen. Jag kan försäkra att förslagen skall komma i sådan tid att de borgerliga partierna och även vpk får möjlighet att motionera under vårriksdagen. Därmed blir de olika politiska linjerna klara i denna viktiga fråga. Herr talman! Jag vill i övrigt använda detta inlägg att återigen försöka hyfsa debatten. Jag tar då upp boendefrågorna och vad som därtill hör. Socialstyrelsen och bostadsstyrelsen har, som jag redovisade i svaret, genomfört en kartläggning. Den överlämnades till socialdepartementet för bara någon vecka sedan, och det är därför som publiciteten hitintills inte har varit så omfattande. Kartläggningen visar som helhet på någonting som är mycket positivt: antalet särskilda bostäder för äldre och handikappade ökar kraftigt. Det gäller såväl för perioden 1980-1987, då nettotillskottet av sådana bostäder var ungefär 9 000 platser, som för perioden 1988-1989 då det gäller kommunernas planer, där nettotillskottet är ca 3 000 platser. Av de ålderdomshemsplatser som försvinner i statistiken byggs allt fler om. Under den förra delen av 80-talet var det ca 40 90 som byggdes om, och i kommunernas planer för de två kommande åren är det 70 96. Av de 6 700 platserna är det följaktligen enbart 2 000, dvs. ungefär 1 000 om året, som i verkligheten försvinner. Samtidigt ökar alltså antalet servicebostäder kraftigt. Det är inte bara bostadsstandarden som på detta sätt utvecklas. Det gäller också möjligheterna till omfattande vård och service. Det syns inte minst genom att antalet gruppbostäder ökar mycket kraftigt. Det har ingen av er nämnt, men det är en oerhört viktig utveckling att vi i fortsättningen får kraftigt utökade möjligheter att i en mycket tät och liten intim miljö ge stöd och hjälp, inte minst åt människor med senil demens. Kommunerna bygger också allt mindre enheter när det gäller servicehus. Det är framför allt servicehus med 20 lägenheter eller mindre som har ökat kraftigt under de senaste två åren. Samma tendens finns i planerna för den fortsatta utbyggnaden. Även detta är mycket glädjande. Det pågår alltså ingen avveckling av de särskilda boendelösningarna för äldre och handikappade människor, utan en ganska påtaglig utveckling. Det tycker jag att vi skulle enas om är i grunden mycket positivt. Jag har varit på besök vid ett flertal nya anläggningar, både sådana som är nybyggnader och sådana som byggts om. Jag har haft tillfälle att lyssna till både stolta politiker och stolta äldre människor, som aktivt deltagit i detta utvecklingsarbete. Av ca 50 kommuner, där de förändringar som jag har redovisat för 1988-1989 nu sker, är ungefär hälften borgerliga och hälften socialdemokratiska. Det är någon övervikt för de borgerliga kommunerna. Det är alltså ingen socialdemokratisk företeelse att vidta förändringar. Vi gör det i de allra flesta fall i största samförstånd ute i kommunerna, både borgare och socialdemokrater. Det tycker jag också är värt att notera i den här debatten. Ofta innebär de nytillkommande lösningarna långt bättre både vårdoch omsorgsformer än vi har haft i tidigare servicehus och i tidigare ålderdomshem. Det beror både på att vi har lärt oss en hel del om hur vi skall utveckla omsorgsarbetet och på att kommuner och landsting nu oftare går samman om attien enda enhet lösa uppgiften att både ge social omsorg och ställa upp med sjukvårdande insatser. Får jag till sist fråga mina meddebattörer: Hur ställer ni er till den utvecklingen? Är det bra eller dåligt att vi har en utveckling mot denna typ av standardförbättring, mot bättre och modernare anläggningar?